Herr talman! I detta betänkande behandlas några motioner avseende frågor om avdrag vid inkomstbeskattningen, bl.a. för resor med egen bil mellan bostad och arbetsplats. Det är två reservationer fogade till betänkandet, och de är nästan helt överensstämmande med motsvarande reservationer vid föregående riksmöte, och därför kan jag fatta mig ganska kort. Reservation nr 1 handlar om tidsvinstberäkning, och bakom den står de moderata ledamöterna i utskottet. Vi anser att man vid beräkning av tidsvinst för resa med bil jämfört med resa med allmänna kommunikationsmedel bör beakta också den tid det tar att lämna och hämta barn på daghem, fritidshem och liknande. Om man skall resa från bostad till daghem eller fritidshem och vidare till arbetsplats kan det ofta vara en lång, besvärlig och tidsödande resa, utan att föräldrarna med nuvarande regler kommer upp till tidsgränsen två timmar. Det är ändå många föräldrar som använder egen bil för att bespara sina barn de långa och tidsödande resorna med kollektiva kommunikationsmedel. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att det bara är vi moderater i utskottet som är beredda att åstadkomma en rimlig rättvisa för dessa många gånger ganska hårt prövade barnfamiljer. Den andra reservationen handlar om förutsättningarna i övrigt för bilavdrag och bilavdragets beräkning. Bakom den reservationen står moderaterna och centerpartisterna i utskottet. Vi menar att de bestämmelser om avdrag för bilresor mellan bostad och arbetsplats som antogs av riksdagen 1983 är alltför restriktiva. Vi anser att rätten till avdrag rimligen bör gälla utan någon begränsning till ett visst minsta antal dagars användning av bilen i tjänsten. En förutsättning för avdragsrätt anser vi däremot bör vara att körsträckan i tjänsten inte är alltför kort. En daglig körsträcka om minst två mil de dagar bilen används för resor till arbetet innebär enligt vår bedömning en rimlig avvägning. Men denna begränsning bör av naturliga skäl inte gälla i sådana fall då arbetstagaren är skyldig att ha bilen till hands på arbetsplatsen. Enligt vår mening saknas det också anledning att inte beakta de fasta utgifterna när man beräknar avdragets storlek. Då bilen används i tjänsten bör även avdraget för resorna till och från arbetet beräknas med utgångspunkti de faktiska kostnaderna för bilanvändningen och inte bara i de rörliga kostnaderna. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de två reservationer som är fogade till betänkandet.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 47 behandlas ett antal motioner angående traktamentsbeskattning och reglerna för beräkning av bilavdrag. Beträffande traktamentsbeskattning har centern i en kommittémotion yrkat på likvärdiga regler för avdrag för logikostnader oberoende av vem som är arbetsgivare och oberoende av på vilket sätt redovisning sker. Enligt gällande regler får statligt anställda alltid sina faktiska kostnader för nattlogi täckta. Även privatanställda får i regel sina kostnader täckta, när arbetsgivaren direkt betalar dessa. Däremot uppstår en annan situation för egenföretagare och för anställda som själva debiterar arbetsgivarna sina utgifter för nattlogi. I dessa fall tillämpas många gånger regeln om normalbeloppet för nattraktamente trots att de verkliga kostnaderna är betydligt större. Det är inte rimligt att avdragsreglerna skall vara så olika beroende på redovisningssättet eller om vederbörande är företagare eller löntagare. Även utskottet är kritiskt mot nu gällande regler och säger bl.a. att de nuvarande olikheterna i traktamentsbeskattningshänseende mellan å ena sidan statliga och kommunala befattningshavare och å andra sidan anställda i privat tjänst inte kan accepteras. Utskottet säger vidare, att det är angeläget att traktamentsreglerna ändras och att så sker utan onödigt dröjsmål. Utskottet förutsätter också att man vid beredningsarbetet inom regeringskansliet beaktar de synpunkter som framförs i motionerna. Även om motionerna nu kommer att avslås, utgår jag, liksom utskottet i Övrigt, från att de synpunkter som har framförts i motionerna verkligen kommer att beaktas i den proposition som vi förutsätter snart kommer att framläggas. I utskottsbetänkandet behandlas också ett par centermotioner som berör reglerna för bilavdrag och beräkning av dem. Enligt den uppfattning som vi reservanter har borde vi i stor utsträckning återgå till de regler som gällde före riksdagsbeslutet 1983. Således bör avdrag för de fasta utgifterna på nytt få göras. Det finns ingen anledning att, som nu, begränsa avdragsrätten till att omfatta endast de s.k. rörliga kostnaderna. Inköpspriset utgör i flertalet fall en betydande del av bilkostnaden, och begränsning av avdragen framstår som direkt orättvist mot de många för vilka bilen är ett absolut nödvändigt fortskaffningsmedel för att de skall komma till arbetsplatsen. Vi reservanter anser också att de regler som gäller för den som använder sin bil i tjänsten är alltför restriktiva. Är arbetstagaren enligt avtal skyldig att ha sin bil tillgänglig på arbetsplatsen, bör denne självfallet ha rätt till avdrag för bilresa till och från arbetsplatsen. Likaså bör den som använder sin bil i tjänsten ha rätt till avdrag för detta, oberoende av hur många dagar detta sker per år. Här har socialdemokraterna valt en mot pendlarna mycket negativ linje, och man har inte velat diskutera någon ändring av de bestämmelser som antogs 1983. Detta framstår som ännu mer märkligt, när regeringen nu i en proposition föreslår ett schablonavdrag på 3 000 kr., oberoende av om några kostnader föreligger eller inte. Socialdemokraterna tycks här ha övergett sin tidigare uppfattning om en rättvis beskattning. I ett särskilt yttrande har understrukits angelägenheten av att stimulera samåkning. Vi förutsätter att regeringen uppmärksammar detta och vidtar åtgärder för att uppnå en sådan utveckling. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Hösten 1983 antog riksdagen genom sin socialistiska majoritet nya regler för avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Folkpartiet hävdade då — och vi gör det givetvis även nu — att reglerna fick en alltför krånglig utformning. Enkla och entydiga bestämmelser gör att antalet felaktiga deklarationer minskar genom att de skattskyldiga lätt förstår innebörden av reglerna. Jag är säker på att åtskilliga deklaranter när de har kämpat med årets deklaration har haft ett och annat att säga om de bestämmelser som man nu haft att tillämpa då det gäller bilavdragen. Förmodligen handlar det om uttryck som inte lämpar sig för att återges från denna talarstol. Folkpartiet anser fortfarande att det behövs endast en gräns för antalet dagar som erfordras för avdrag i de fall då bilen använts för resor i tjänsten. Denna gräns bör sättas vid 60 dagar. Enligt vår mening bör avdrag beviljas för alla dagar då bilen används i tjänsten. Därvid skall också behovet av beredskap för att företa resor i serviceyrken beaktas. Någon gräns för hur många mil den skattskyldige måste köra per år behövs inte. Jag har därmed klargjort hur vi från folkpartiets sida ser på avdrag för arbetsresor då bilen används i tjänsten. Barnfamiljernas problem har tagits upp av tidigare talare. Huvudsakligen med tanke på barnfamiljerna föreslog vi från vår sida att gränsen för tidsvinst skulle sänkas till en och en halv timme. Därigenom får huvuddelen av barnfamiljerna en förbättring i förhållande till vad som gäller med tvåtimmarsgränsen. Det är alltså, Karl Björzén, inte bara ni moderater som tänker på barnfamiljerna. Under förutsättning att detta skedde var vi beredda att acceptera att avdraget successivt sänktes med belopp motsvarande de fasta kostnaderna såsom regeringen föreslog. Ett undantag ville vi dock ha. När den skattskyldige saknar allmänt kommunikationsmedel för att ta sig till sin arbetsplats bör fullt avdrag beviljas enligt samma bestämmelser som gäller för den som på grund av ålder, sjukdom eller handikapp måste använda bil för arbetsresorna. Reell valmöjlighet saknas då eftersom möjligheten att åka kollektivt inte finns. Herr talman! Riksdagen antog inte det förslag som vi från folkpartiets sida förde fram. Vi har dock nu avstått från att kräva ändringar. På samma sätt som man inte kan höja alla skatter på en gång kan man inte heller sänka alltför många på en gång. Vi har därför valt att i första hand avskaffa fastighetsskatten, som är en skatt som speciellt hårt drabbar barnfamiljer och pensionärer som bor i villa. Jag kan helt instämma i de synpunkter som framfördes av Stig Josefson beträffande den proposition som kommer att läggas fram. För övrigt har jag inget yrkande utan hänvisar utöver det jag sagt till det särskilda yttrande som jag fogat till detta betänkande.
Herr talman! Kjell Johansson apostroferade mig och framhöll att folkpartiet hade väckt ett förslag om att sänka tidsgränsen till en och en halv timme och att det skulle gynna barnfamiljerna. Jag förmodar inte att det är så. Men folkpartiet har inget yrkande nu i den riktningen, och man har inte heller fogat någon reservation till betänkandet. Men jag är beredd att räkna in också Kjell Johansson och folkpartiet bland dem som vill göra någonting för barnfamiljerna i den här frågan.

Herr talman! I en motion har jag tagit upp praxisen att i fråga om vissa avdrag i deklarationen särbehandla ensamstående. Det gäller närmast kostnader vid arbete på annan ort än hemorten. Det är med tillfredsställelse jag noterar att utskottet uttalat sig på ett för de skattskyldiga positivt sätt i saken. Det kan ju inte vara rimligt att ensamstående skall betraktas som ett slags nomader för vilka det inte spelar någon roll om de t.ex. äter i sitt eget hushåll eller måste äta under vistelse på annan ort. Också en ensamstående har sitt hem här i livet, sitt hushåll och sin personliga anknytning. Den här frågan berör också en del betydelsefulla och principiella frågor inom taxeringen. Det har på detta område utvecklats en mycket olikformad och nyckfull praxis i taxeringsnämnderna. En sådan nyckfullhet parad med bristande sinne för människors faktiska levnadsomständigheter har en negativ verkan på människors inställning till taxering och deklaration. Konsekvens, likformighet, verklighetstrohet och förståelse stimulerar däremot till förtroende för skattesystemet och till en positiv deklarationsmoral. Mot denna bakgrund är det bra att utskottet uttalar sig för entydiga principer, och det ger mig skäl att yrka bifall till hemställan i betänkandet. Samtidigt vill jag understryka det lämpliga i att taxeringsnämnder över hela landet läser skatteutskottets betänkande nr 47 och redan i årets taxering tar det ad notam.

Herr talman! I detta betänkande behandlas en rad motioner som har väckts under den allmänna motionstiden. Jag konstaterar att betänkandet uppvisar stor enighet, eftersom det bara föreligger två reservationer och två särskilda yttranden. Reservationerna är också väl kända sedan tidigare behandling. Beträffande reservation 1 kan jag ha en viss förståelse för den tidsförlängning som kan uppstå för den som bor på en ort där det inte finns underlag för fritidshemseller daghemsplats eller att barnomsorgen inte är tillräckligt utbyggd i den kommundel där man bor. Därmed tvingas man till en förlängd tidsåtgång för att lämna barnen. I de kommuner där barnomsorgen är väl utbyggd skall inte detta problem vara alltför besvärande. En väl utbyggd barnomsorg eliminerar ju detta problem. Men jag tycker att moderaterna bör akta sig för att skapa nya kontrollsystem och framför allt svåra tillämpningsproblem. Moderaterna kritiserar ju ofta att vi har för mycket kontroll, och här vill de själva öka kontrollen. Det blir ju fallet om reservationen vinner kammarens bifall. Jag kommer inte ifrån att detta är en inkonsekvens av moderaterna. Jag noterar också att Karl Björzén ännu en gång tyckte att det var anmärkningsvärt att bara moderaterna stod bakom reservation 1. Det här visar än tydligare den borgerliga oenigheten, som vi ganska ofta möter här i kammaren och i skatteutskottet. Yrkandet i reservation 2 prövades så sent som vid förra riksmötet. De nya regler som gäller tillämpades för första gången vid den senaste taxeringen. Någon erfarenhet av bestämmelsernas tillämpning har inte kunnat vinnas. Utformningen av bilavdraget har gjorts för att bättre tillgodose kravet på enkelhet i den praktiska tillämpningen. Schabloner bygger ju på att förenkla. Inte minst av administrativa skäl och ur kontrollsynpunkt har det sina fördelar. Därför finns det inte redan nu anledning att göra förändringar i lagstiftningen. Jag yrkar således avslag på reservationerna. Jag behöver inte kommentera Jörn Svenssons inlägg, eftersom han vänligt nog yrkade bifall till utskottets hemställan i dess helhet. Det noterar jag med tillfredsställelse. Även jag skall avsluta mitt inlägg med att yrka bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande 47 och avslag på reservationerna.
Herr talman! Bo Forslund säger att vi moderater, när vi vill underlätta för barnfamiljerna, i stället åstadkommer kontrolloch tillämpningsproblem samt att det skulle strida mot vår linje i övrigt i skattepolitiken. Visst är det där ett bekymmer. Vi vill nämligen också ha rättvisa åt barnfamiljerna, och ibland går det inte att åstadkomma båda sakerna samtidigt. Nu tror jag inte att man skall överdriva kontrolloch tillämpningssvårigheterna i detta fall. De föreligger när det gäller alla avdrag. Men det är lätt att tillgripa ett sådant argument när man inte vill åstadkomma någonting. Jag ifrågasätter således om det inte i detta fall mest är viljan som saknas.
Herr talman! Bo Forslund säger att de regler som infördes förra året var till för att förenkla. Samma sak sägs också i utskottsbetänkandet. Ett bifall till centermotionerna, heter det, skulle försvåra kontrollen och medföra tillämp ningssvårigheter. Jag tycker i stället att de bestämmelser som infördes förra — Nr 114 året krånglade till redovisningen betydligt. Får jag fråga: På vad sätt anser Bo Onsdagen den Forslund att förslagen i våra motioner skulle försvåra kontrollen och medföra 10 april 1985 tillämpningssvårigheter? Det vore intressant att få veta vad han syftar på när han påstår detta. Traktaments
Herr talman! I varje ärende som förekommer från skatteutskottet reser sig socialdemokraterna upp och framför bekymmer över hur de tre borgerliga partierna skall kunna regera tillsammans. Jag tycker att vi kan avfärda den diskussionen. Jag rekommenderar Bo Forslund att fundera litet över hur det kommer att gå om ni socialdemokrater inte får egen majoritet utan måste förlita er på vpk under nästa mandatperiod. Att se den cirkus som vi har beskådat under vissa skeden av denna mandatperiod tycker jag är fullt tillräckligt.
Herr talman! Låt mig bara kort säga till Stig Josefson att det är inte fråga om att krångla till det här onödigtvis. Låt oss se hur systemet fungerar, så får vi komma tillbaka sedan om det skulle visa sig ha så stora brister som Stig Josefson vill göra gällande.

Herr talman! Det står längst ner på s. 10i utskottsbetänkandet att ett bifall till yrkandet enligt utskottets mening skulle försvåra kontrollen och medföra tillämpningssvårigheter. Jag har försökt att finna motivet för vad man här har skrivit. Jag har inte kunnat finna det, och jag kan nu bara konstatera att på en direkt fråga har inte heller Bo Forslund kunnat framföra någon motivering för detta påstående.

Herr talman! Den ekonomiska brottsligheten är med all sannolikhet stor i vårt land. Dess negativa effekter i form av bristande samhällssolidaritet och snedvriden konkurrens gentemot de företag och enskilda som följer lagarna är då också av stor omfattning. Självfallet måste den ekonomiska brottsligheten bekämpas, och beträffande den målsättningen finns inga skiljaktigheter partierna emellan. När det gäller val av medel för att nå målet anser vi emellertid från moderat håll att dessa medel aldrig får utformas så, att resultatet blir minskad rättssäkerhet och integritet. Bevissäkringslagen, som vi haft i snart tio år, är exempel på en lagstiftning som inte är acceptabel från rättssäkerhetsoch integritetssynpunkt. Att inom nästan hela skatteoch avgiftsområdet göra det möjligt för myndigheterna att t.o.m. med våld bereda sig tillträde till en persons bostad, utan att det finns en tillstymmelse till misstanke att vederbörande begått någon brottslig handling, är enligt min uppfattning ingenting annat än hemfridsbrott. Lagen måste ändras så att intrång av detta slag endast får ske om misstanke om brott föreligger. Vi anser också att beslut om bevissäkringsåtgärder i sin helhet bör fattas av länsrätt. Så till generalklausulen. Vårt enormt höga skattetryck har medfört ett avsevärt skatteundandragande. Detta är naturligtvis bakgrunden till att riksdagen hösten 1980, på förslag av den dåvarande borgerliga regeringen, införde en generalklausul mot skatteflykt. Med snart fem års perspektiv på lagstiftningen i fråga kan det sägas att generalklausulen av år 1980, liksom naturligtvis också den skärpning av lagen som den socialistiska riksdagsmajoriteten genomdrev 1983, var olycklig. Det kan tilläggas att kostnaderna för att administrera generalklausulen inte tycks stå i rimlig proportion till de ökade skatteintäkter som staten beräknas få. Dessa senare synpunkter baseras på justitiekanslerns skrivelse till regeringen. Justitiekanslern hade genom beslut i maj 1981 av regeringen anmodats att yttra sig över tillämpningen av lagen mot skatteflykt. Eftersom frågorna kring generalklausulen diskuterats tidigare här i kammaren, nöjer jag mig med vad jag här har anfört och yrkar bifall till reservationerna 1 och 5.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 48 behandlas ett flertal motioner angående den s.k. generalklausulen och bevissäkringslagen. Syftet med införandet av generalklausulen var att komma till rätta med den skatteflykt som tar sig uttryck i olika kringgående transaktioner. I den ursprungliga utformningen fastslogs att villkoret för att generalklausulen skall tillämpas var att den skattskyldige använt sig av ett förfarande som — bortsett från beskattningen — kunde anses onormalt med hänsyn till det ekonomiska resultatet. Genom en ändring år 1983 av lagens tillämpning kan lagen tillämpas oberoende av om ett kringgående skett eller inte. Skattemyndigheternas prövning begränsas i huvudsak till att bedöma den skattskyldiges avsikt med sitt förfarande. Har denna varit att vinna fördelar vid beskattningen, kan generalklausulen bli tillämplig. Vi som står bakom reservation 2 anser att denna utformning av klausulen är oacceptabel ur rättssäkerhetssynpunkt. Vi ställer därför kravet att generalklausulen snarast skall återställas i sitt ursprungliga skick. Vi anser också att det är ytterst angeläget att den utvärdering av lagen som förutsattes redan vid lagens införande kommer till stånd och att resultat kan redovisas. Också beträffande bevissäkringslagen är det angeläget att en utvärdering snarast kan redovisas. Utskottet förutsätter att denna utvärdering kommer att redovisas i år. Jag vill starkt understryka angelägenheten av att så verkligen kommer att ske. Det är detta centerns och folkpartiets representanter i utskottet vill understryka i det särskilda yttrande som fogats till skatteutskottets betänkande. Herr talman! Med vad jag anfört yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 3 i skatteutskottets betänkande 48.

Herr talman! Riksdagen antog hösten 1980 bestämmelser om en generalklausul mot skatteflykt. Syftet med införandet av denna generalklausul var att komma till rätta med den skatteflykt som tar sig uttryck i olika kringgående transaktioner. I lagens ursprungliga lydelse — vilken folkpartiet medverkade till — gällde som ett huvudvillkor för att klausulen skulle kunna tillämpas ett s.k. omvägsrekvisit, dvs. den skattskyldige skulle ha använt sig av ett förfarande som i varje särskilt fall framstod som onormalt eller konstlat med hänsyn till det ekonomiska resultatet som — bortsett från beskattningen — hade uppnåtts med förfarandet. En sådan utformning av bestämmelserna har enligt vår mening den fördelen att skattemyndigheterna har möjlighet att pröva vad som i en given situation för en utomstående betraktare framstår som ett normalt handlingssätt för att uppnå ett ekonomiskt resultat. Genom den ändring av klausulen som riksdagens socialistiska majoritet beslöt 1983 skall varje förfarande — oavsett om det inneburit ett kringgående eller ej — kunna medföra att klausulen blir tillämplig. Skattemyndighetens prövning begränsas i huvudsak till att avse den skattskyldiges avsikt med ett visst förfarande. Har detta varit att vinna fördelar vid beskattningen blir klausulen tillämplig om förfarandet står i strid med vad lagstiftaren förutsatt eller menat. Ändringarna i skatteflyktslagen är enligt folkpartiets mening oacceptabla och visar prov på ramlagstiftning när den är som sämst. Rekvisiten i lagen är nu så allmänt hållna att lagens tillämpning i det närmaste är oförutsebar såväl för de skattskyldiga som för myndigheterna. Det är av rättssäkerhetsskäl angeläget att lagen omedelbart återställs i sitt ursprungliga skick. Denna lagändring bör träda i kraft vid halvårsskiftet 1985. I samband med att riksdagen 1980 antog lagen om generalklausul i dess ursprungliga lydelse beslöt den att lagstiftningen skulle vara tidsbegränsad att gälla i fem år och därefter utvärderas från rättssäkerhetssynpunkt och därvid kunna omprövas på nytt. Denna utvärdering måste självfallet avse lagen i dess lydelse såväl före som efter den ändring som vidtogs 1983. Herr talman! I samband med översynen av generalklausulen menar vi från folkpartiets sida att man också bör utreda möjligheten att införa något som vi vill kalla en omvänd generalklausul. På samma sätt som den nuvarande generalklausulen vill förhindra att någon på grund av lagstiftningens bristande utformning oskäligen undgår en skatt som bort utgå, bör man genom en omvänd generalklausul också förhindra att skattskyldiga på grund av lagstiftningens bristande utformning utsätts för en icke avsedd beskattning, som framstår som oskälig enligt lagstiftningens grunder. En omvänd generalklausul kan på samma sätt som skatteflyktsklausulen innebära risker för att lagstiftningens ambitioner sänks vad angår lagstiftningens precisionsnivå. Antalet besvär kommer förmodligen också att öka, då många kommer att utnyttja möjligheten att få sina deklarationer prövade om de anser skattemyndigheternas bedömningar oskäliga. I varje fall så länge generalklausulen finns kvar i sin lydelse från 1983 är dock de invändningar som kan riktas mot en omvänd generalklausul enligt folkpartiets mening inte tillräckligt starka för att dessa nackdelar inte måste accepteras. Lojaliteten mot skattesystemet kan i längden upprätthållas endast om medborgarna känner sig rättvist behandlade. För detta krävs en balans i bedömningen av vad som är till fördel för medborgaren resp. för staten. Generella bedömningsformer som enbart gynnar staten leder ofelbart till bristande lojalitet och tilltro till systemet. Så, herr talman, några ord om bevissäkringslagen. Denna lag har nu varit i kraft i tio år. För ganska länge sedan, i juni 1978, fick utredningen om säkerhetsåtgärder i skatteprocessen i uppdrag av den dåvarande regeringen att göra en utvärdering av lagen. Något resultat har ännu inte redovisats. Eftersom ju bevissäkringslagen innebär en balansgång mellan samhällets ambitioner att beivra skattebrott och den enskildes rättssäkerhet, är det viktigt att denna utvärdering kommer till stånd och att dess resultat presenteras. Till sist, herr talman, yrkar jag med hänvisning till vad jag har sagt bifall till reservationerna 2 och 4.

Herr talman! Som vi hört av de föregående talarna i detta ärende har det till utskottets betänkande fogats ett antal reservationer. Reservationerna, som berör dels generalklausulen mot skatteflykt, dels en s.k. omvänd generalklausul och ändring av bevissäkringslagen, har samtliga tidigare behandlats av riksdagen, två av dem dessutom vid ett flertal tillfällen. Eftersom något påtagligt ej inträffat sedan vi senast behandlade motsvarande frågor kan jag fatta mig kort. När det gäller skatteflyktsklausulen har man från borgerligt håll lämnat tre reservationer. Moderaterna går längst och föreslår att klausulen helt slopas, medan centern och folkpartiet vill att den skall återställas till den utformning som den hade före 1983 års ändringsbeslut. Centern och folkpartiet vill även ha en utvärdering av lagen. Utskottsmajoriteten vidhåller sin tidigare ståndpunkt att det inte finns motiv för att vare sig ta ställning till klausulens vara eller inte vara eller att besluta om ändringar i densamma under löpande utvärderingsperiod som slutar med utgången av 1985. Jag vill också betona vad som framgår av justitiekanslerns skrivelse till regeringen i ärendet, nämligen att klausulen hittills ansetts tillämplig bara i ett mindre antal fall. Utskottsmajoriteten vill också peka på att det enligt justitiekanslern vill synas som om rättshandlingar har underkänts med stöd av klausulens nya lydelse i större omfattning än med stöd av den gamla och att tillämpningen hittills av klausulen inte synes ge stöd för något påstående om att rättssäkerhetsintressen har trätts för när. Med detta yrkar jag avslag på reservationerna 1, 2 och 3. När det gäller frågan om en omvänd generalklausul vill jag framhålla att riksdagen främst av administrativa skäl tidigare har avslagit motsvarande yrkanden. Utskottsmajoriteten är även nu av samma uppfattning, nämligen att en omvänd generalklausul eller en generaldispens skulle leda till närmast oöverstigliga svårigheter i den praktiska tillämpningen. Mot bakgrund av detta yrkar jag avslag även på reservation nr 4. När det gäller frågan om en ändring av bevissäkringslagen har utskottsmajoriteten ej funnit anledning att frånträda sin tidigare uppfattning, och mot bakgrund av att utredningen om säkerhetsåtgärder i skatteprocessen har till uppgift att göra en utvärdering av bevissäkringslagen yrkar jag avslag också på reservation nr 5 och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Eftersom dessa frågor har diskuterats tidigare, finns det anledning för mig att fatta mig kort. En händelse har emellertid inträffat som gör att jag tar till orda. I propositionen om förenklad självdeklaration föreslog finansministern ursprungligen en skärpning av 56 § taxeringslagen, vilket skulle öka skattemyndigheternas möjligheter att leta rätt på skattesmitare och samtidigt minska den enskildes integritet. Finansministern fann emellertid för gott att dra tillbaka denna del av propositionen, vilket jag tycker är glädjande. Låt mig också uttrycka den förhoppningen att utredningen om säkerhetsåtgärder i skatteprocessen, som har att utvärdera bevissäkringslagen, tänker om och kritiskt granskar den lag som vi nu har haft i tio år och genomför de lättnader som förvisso är befogade.
Herr talman! Olle Westberg säger att generalklausulen har tillämpats endast i ett mindre antal fall. Det är riktigt. Men rättssäkerhetssynpunkten är lika viktig ändå. Den får man inte bortse från. Det är motivet till att vi anser att man bör återgå till generalklausulens ursprungliga utformning. När det gäller bevissäkringslagen förutsätter jag att vad som sägs i utskottets betänkande är riktigt, nämligen att utredningen kommer att redovisa sin utvärdering under detta år. Det är en förutsättning för att vi accepterade utskottets hemställan.
Herr talman! Olle Westberg ödslade inte många ord på vår reservation 4 om en omvänd generalklausul. Jag kan bara tolka detta såsom ett uttryck för skillnaden mellan socialdemokraternas syn på samhället och de enskilda medborgarna och den syn som vi såsom ett liberalt parti företräder. Låt mig även helt kort, eftersom jag glömde det i mitt förra inlägg, yrka bifall till reservation 3.
Herr talman! Vi arbetar, Knut Wachtmeister och Stig Josefson, med bevissäkringslagen i den utredning om säkerhetsåtgärder i skatteprocessen som jag själv sitter med i. Vi har så sent som på förmiddagen i dag ingående diskuterat just denna del av det material som behandlas i utskottsbetänkandet. Vi kommer att lämna en redovisning under sensommaren, eller i varje fall till hösten, då vi räknar med att vara klara. Vi kommer grundligt att gå igenom om det har skett någonting som gör att det finns anledning att vidta förändringar. Det undersöker vi noggrant. Som svar på Kjell Johanssons fråga om en omvänd generalklausul kan jag bara vidhålla vad jag sade i mitt inledningsanförande. Men jag vill också påpeka, Kjell Johansson, att en skattskyldig eller deklarant som anser att han har blivit felaktigt taxerad har alla möjligheter att anföra besvär till länsskatterätt, kammarrätt osv. Han får då sin fråga granskad i domstol.
Herr talman! Förvisso kan den skattskyldige göra det, men även i den processen är den enskilde i ett visst underläge. Den skattskyldige anmanas oftast att inom en vecka eller fjorton dagar inkomma med uppgifter, men sedan tar myndigheterna flera år på sig att avgöra hans fall. Det har de facto inträffat fall där enskilda människor har kommit i kläm beroende på en bristande lagstiftning på skatteområdet. Det borde vara lika angeläget att man från riksdagens sida rättar till felaktiga förhållanden när en enskild misshandlas som när samhället misshandlas.

Herr talman! Förslaget om en särskild lag om viten har föregåtts av ett omfattande utredningsarbete och ett långvarigt sådant. Efter ett antal extraturer ligger nu ett förslag klart, som det har varit möjligt att vinna en bred enighet om — bortsett från en enda punkt, till vilken jag skall återkomma. Det är att hälsa med tillfredställelse att man har kunnat finna en lösning på detta segslitna lagstiftningskomplex. Det ter sig mera omfattande än det egentligen är, av det skälet att den nya lagen om viten helt naturligt har måst följas upp med åtskilliga ändringsbeslut när det gäller angränsande lagar. Den punkt där det råder oenighet gäller forumfrågan. Skall det vara vid allmän domstol eller vid administrativ domstol som vitesärendena avgörs.

Det kan naturligtvis anföras även andra skäl för att dessa för den enskilda ofta mycket betydelsefulla frågor skall avgöras inom den sedvanliga domstolsprocessens ram. Förfarandet är muntligt, vilket alltid är en fördel för den enskilde. Hans möjlighet att klara sig själv minskar kostnaderna. Rättegångskostnaderna är något gynsammare, vilket inte är en betydande faktor, men den skall ändå åberopas. Därtill kommer att länsrätterna, som i dag är klart överbelastade, saknar erfarenhet att handlägga dessa ärenden. Följaktligen skulle en omläggning till länsrättsprocess automatiskt leda till bekymmersamma förseningar jämfört med nuläget, och det är ju den lösning som majoriteten här förordar. Med frågan om vilket forum som väljs sammanhänger naturligtvis frågan om det skall vara allmän åklagare eller om det skall vara företrädare för vederbörande myndighet som för talan. I och med att reservanterna har stannat för att den allmänna domstolen bör vara lämpligt forum är det också naturligt för oss att i motsats till majoriteten förorda att åklagarna fullföljer den roll de har vana att spela i det här sammanhanget. Herr talman! Det kanske mycket kort skall anmärkas att majoriteten gentemot de argument som från vår sida har anförts åberopa vinster i fråga om snabbhet och effektivitet. Det ger viss anknytning till ärenden vi tidigare har behandlat. Det är faktiskt så, att det inte är första och med all säkerhet dess värre inte den sista gången som den nuvarande majoriteten i sin avvägning mellan bibehållen rättsäkerhet å ena sidan och snabbhet och effektivitet å den andra föredrar det senare alternativet. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag bifall till den reservation som är fogad till detta betänkande.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar gäller proposition nr 96 angående vitesinstitutets utformning. Departementschefen föreslår att bestämmelser om viten förs samman i en särskild lag, Lagen om viten. Undantagna är dock generella viten samt avtalsviten. Det är glädjande att vi äntligen får en ordentlig lagstiftning på detta område. Myndigheter och domstolar har hittills i stor utsträckning varit hänvisade till praxis då det gällt att bedöma centrala frågor inom vitesinstitutet. Lagen kommer säkerligen också att hälsas välkommen ute i våra kommuner och av de myndigheter som använder institutet för att ge eftertryck åt individuella påbud och förbud, där vitet är det viktigaste påtryckningsmedlet i det allmännas hand. Det finns alltför många exempel på att tredskande fastighetsägare och andra har kunnat förhala ett avgörande genom att överklaga i alla instanser. Ofta har det varit helt ogrundade och omotiverade överklaganden som gjorts. Det finns ärenden som hållit på i över sex år och ändå inte fått någon slutlig lösning. Vi är övertygade om att med den utformning lagen nu får kommer de föreläggande myndigheterna att få större möjligheter att sätta kraft bakom sina beslut och därmed tvinga fram snabbare åtgärder från adressaten än vad som nu är möjligt. Förutom att lagen får en generell utformning finns några nyheter i förslaget, bl.a. som löpande viten, att viten i vissa fall följer ägaren, att säljaren av exempelvis en fastighet är skyldig att uppge namn och adress på den nya ägaren samt att utdömandet av viten överflyttas från allmän domstol till förvaltningsdomstol. Det har väckts två motioner i anslutning till propositionen — en från centerpartiet, som yrkar avslag på propositionen i sin helhet, samt en från moderaterna, som vänder sig mot att utdömandet överflyttas till länsrätt. Vid utskottsbehandlingen kunde utskottet enas i de väsentliga frågorna. Endast vad det gäller vilken domstol som skall avgöra utdömandet var vi oeniga. Det har också fogats en reservation från de borgerliga partierna till betänkandet med krav på att allmän domstol också i fortsättningen skall ta hand om utdömandet. Jag skall något kommentera de fyra huvudskäl reservanterna anför. För det första: Reservanterna menar att länsrätterna saknar erfarenhet av sådana mål som det här är frågan om och att effektiviteten skulle bli lidande på en överflyttning. Flera tunga remissinstanser, bland dem RÅ, Stockholms och Göteborgs tingsrätter, kammarrätten i Göteborg och Sveriges domarförbund, anser att övervägande skäl talar för en överflyttning av prövningen till länsrätt. Som argument för en överflyttning har dessa åberopat förvaltningsdomstolarnas större erfarenhet av sådana förvaltningsrättsliga frågor som ofta aktualiseras i samband med att vite döms ut. Rimligtvis måste det också finnas stora effektivitetsvinster att göra om den föreläggande myndigheten, som ingående kan ärendet, får föra frågan om utdömande direkt till länsrätt i stället för som nu via åklagare, som först måste sätta sig in i ärendet och sedan gå till allmän domstol. Vi vet också att åklagarväsendet för närvarande och under överskådlig framtid kommer att vara synnerligen arbetsbelastat. Klart är också att ju fler myndigheter som blir inblandade i ett visst ärende om utdömande av vite, desto längre tid tar förfarandet. Utskottsmajoriteten biträder därför departementschefens förslag att prövningen av utdömandet av viten överflyttas till länsrätt. För det andra: Ett ytterligare skäl för att allmän domstol även i fortsättningen skall handlägga utdömanden av viten är enligt reservanterna ersättningsfrågan. Justitieutskottet behandlade i sitt betänkande 1984/85:15 möjligheter att ersätta enskild part för hans rättegångskostnader i förvaltningsprocess. Utskottet uttalade då att frågan bör utredas. Jag vill, herr talman, i detta sammanhang ytterligare trycka på att det är viktigt att så blir fallet. För det tredje: De farhågor som reservanterna har att rutinerna vid länsrätt skulle försvåra för enskild att föra sin talan är förstorade. Ett föreläggande med vite kommer inte som en blixt från klar himmel utan föregås alltid av en rad kontakter mellan myndigheter och den som föreläggandet gäller. Om man som adressat driver ett vitesföreläggande till avgörande i länsrätt, har man säkert både lärt sina argument och att skriva upp ett sådant ärende. För det fjärde: Slutligen, herr talman, befarar reservanterna längre handläggningstider om målen flyttas över till länsrätt, eftersom arbetsbelastningen för närvarande är stor där. Utskottsmajoriteten tror att förhållandet är det motsatta. Om fackstyrelsen för målet direkt till länsrätt i stället för att som nu gå omvägen över en arbetstyngd åklagare och sedan till allmän domstol, vinnes både tid och effektivitet. Det är ju också så att de allmänna domstolarna inte är arbetslösa i dag. Även dessa dras med stora balanser. Herr talman! Med vad som nu sagts yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.
Herr talman! Jag vill bara kort till herr Pettersson i Helsingborg säga att om det är någonstans som vi verkligen har påtagliga köer och bekymmer i dag så är det i länsrätterna. På den punkten tror jag att man måste ge reservanterna rätt. Samtidigt vill jag konstatera att det i och för sig naturligtvis också finns argument för att göra överföranden. Men vid avvägningen har vi prioriterat omsorgen om rättssäkerheten framför effektiviteten och snabbheten.

Fru talman! Jag tackar socialministern för svaret på min fråga. Frågan föranleddes av att en svensk medborgare, tidigare iranier, debiterats 100 000 kr. i vårdkostnader för sin mor som lagts in på Akademiska sjukhuset i Uppsala, där hon avled. Eftersom kvinnan var iransk medborgare fick sonen skriva på en förbindelse att betala alla vårdkostnader till landstinget. Man kan förmoda att han skrev på denna förbindelse utan att ha någon närmare uppfattning om vilka ekonomiska förpliktelser det kunde komma att innebära. Möjligen hade han det intrycket att vården mer eller mindre var beroende av att någon ställde sig som garant för kostnaderna. Så kan rimligen inte vara fallet. Det vore till att börja med bra om socialministern kunde bekräfta detta. Den ekonomiska frågan kvarstår dock. Är det verkligen så att svenska sjukhus försöker hitta någon tillräckligt nära anhörig för att skaffa sig en garanti för täckning av sjukvårdskostnaderna när den sjuke kommer från ett icke-konventionsland och själv inte verkar tillräckligt solvent? Det förefaller vara att utnyttja människors okunskap och nödläge. De flesta är i situationer liknande den beskrivna skyddade av försäkringar eller andra former av skyddsnät, men det refererade fallet tyder på en lucka i det svenska regelsystemet. Statsrådets svar markerar att en lösning av hithörande frågor bör ske konventionsvägen. Det är säkert riktigt. Skall jag tolka svaret så, att Sverige aktivt arbetar för att utöka antalet konventionsländer? Och innebär svaret att intill dess att sådana avtal träffats inga andra initiativ tas?

Fru talman! Till att börja med är det glädjande att höra att det sker ett aktivt arbete då det gäller att utvidga antalet länder som kommer att omfattas av en gemensam konvention.

Det är här jag tycker att förbindelsen mellan vårdgivaren och den som så småningom skall finansiera vården får en karaktär som är litet stötande för svenska förhållanden. Vi vet att vård självfallet ges först och främst och att det ekonomiska sedermera får lösas. Men för personer som kanske inte är så väl bekanta med förhållandena i vårt land kan det uppstå en situation där man känner sig förpliktigad att ingå ekonomiska förbindelser som man i praktiken har mycket svårt att fullfölja. Jag tycker därför att staten har ett ansvar som lagstiftare också för sjukvårdshuvudmännens sätt att hantera de här frågorna.

Fru talman! Med anledning av att en representant för regimen i Kabul har inbjudits av ett politiskt parti att besöka Sverige, har Karin Ahrland frågat mig följande: Vilka principer gäller för att bevilja inresevisum för personer som representerar dylika regimer? Är regeringen beredd att verka för att besöket inställs? Det ärende som Karin Ahrland troligen syftar på har handlagts av statens invandrarverk, som beviljade visering den 26 mars 1985. Rent allmänt kan sägas att svensk viseringspraxis är mycket generös. Avslag på ansökningar om visering hos invandrarverket förekommer huvudsakligen endast när detta är motiverat av invandringspolitiska skäl. Regeringen kan inte påverka invandrarverkets handläggning av viseringsärenden och har inte möjligheter att verka för att ett besök från utlandet av privat karaktär inställs.
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. En halsåkomma begränsar naturligen mina kommentarer. Jag är medveten om att man kan se på den här viseringsfrågan från två håll. Man kan säga: Låt en representant från Kabulregimen komma hit och stå till svars för en regim som vi ogillar. Man kan säga: Det kan vara bra att hon får se hur man i ett fritt land får resa runt — att vi inte har samma förhållanden som i Afghanistan, där främlingar uppenbarligen får komma in enbart i Kabul. Det kan heller inte skada den svenska opinionen mycket att hon varit här, eftersom den svenska opinionen numera har börjat vakna och folk i allmänhet har den uppfattningen att Sovjet måste ut ur Afghanistan och att satellitregimen där inte bör stanna kvar. Men, fru talman, det är oroande om hennes besök här används som propaganda inne i Afghanistan. Och det är ännu mer oroande om någon genom hennes besök här på den internationella scenen får uppfattningen — eftersom hon är en officiell person — att hon varit här med regeringens eller riksdagens goda minne. Därför vill jag bara veta av utrikesminister Lennart Bodström om han är beredd att vid varje lägligt tillfälle förklara att hon inte var här på inbjudan av regeringen eller riksdagen.
Fru talman! Jag vet inte att någon har påstått att den aktuella besökaren kom på inbjudan av någon svensk myndighet eller regeringen. Därför anser jag att det måste vara svårt att skapa missförstånd kring det. Hon har besökt Sverige på inbjudan av en enskild organisation. Därmed har ärendet inte varit ett fall för utrikesdepartementet utan för invandrarverket, som prövat det enligt de regler som gäller för varje enskild persons rätt att komma in i landet och få sin visumansökan beviljad.

Fru talman! Per-Ola Eriksson har frågat mig om uppdraget till den särskilde förhandlare med uppgift att förmå företag att göra etableringar i Svappavaara och malmfälten fortfarande gäller och vilka konkreta förslag till etableringar som är aktuella. Som jag redovisat i ett särskilt avsnitt om Norrbotten och malmfälten i den nyligen framlagda regionalpolitiska propositionen har det särskilda förhandlingsarbete som varit inriktat på Norrbotten avslutats under hösten 1984. Det gäller både den förhandlingsgrupp som på regeringens uppdrag haft överläggningar med ett antal större företag om att få till stånd ny verksamhet och ny sysselsättning i Norrbotten och den mindre förhandlingsgrupp som försökt förmå företag att göra etableringar i Svappavaara. Även inom ramen för upphandlingen av det nya JAS-flygplanet har det bedrivits och bedrivs fortfarande ett aktivt arbete med att söka förlägga produktion till Norrbotten. Förhandlingsarbetet har bl.a. lett fram till en etablering av ett företag i Svappavaara som skall tillverka bilglasrutor. Det har också resulterat i att produktion i övrigt lagts på befintliga företag i länet. Sammantaget måste jag dock tyvärr konstatera att det privata näringslivet inte gjort några större satsningar i Norrbotten och malmfälten. Förhandlarna har — enligt vad de rapporterat till mig — haft överläggningar med ett stort antal företag, vilka de bedömt skulle komma att öka sin produktion under konjunkturuppgången åren 1983 och 1984. Företagen har dock vid dessa överläggningar konstaterat att eventuell ökning av verksamheten väl kan rymmas inom redan existerande anläggningar och att eventuell nyrekrytering kan ske på nuvarande lokaliseringsorter. Företagen har i detta sammanhang betonat nödvändigheten av att i första hand klara strukturförändringarna vid befintliga anläggningar. Erfarenheterna av förhandlingsarbetet visar hur svårt det är att få till stånd etableringar från storföretagens sida utanför de orter där de redan bedriver verksamhet. Erfarenheterna visar också på vikten av att förhandlingar och företagskontakter av detta slag sker i direkt anslutning till övrigt arbete för att stärka näringslivet i en region. Som jag anfört i nämnda proposition ser jag det mot denna bakgrund som naturligt att de fortsatta kontakterna med storföretagen vad gäller Norrbotten och malmfälten sker inom ramen för den s.k. malmfältsdelegationens arbete och industridepartementets lokalise ringssamråd med de större industriföretagen. Malmfältens Finans AB, som är under bildande, bör också kunna bli en viktig resurs i de fortsatta ansträngningarna för att få till stånd ny produktion och nya företag i malmfältsregionen. Till sist vill jag betona att förhandlingar med storföretag ingår endast som en del i arbetet på att stärka och bredda näringslivet i Norrbotten och malmfälten. Tyngdpunkten i arbetet ligger på att ta till vara och utveckla de resurser och företag som finns i regionen. En utförlig redovisning av gjorda och planerade insatser i Norrbotten och malmfälten ges i den regionalpolitiska propositionen.

Fru talman! Först ber jag att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Det var ett långt svar, men jag tycker att det andas litet resignation. Det beklagar jag. Ser vi tillbaka på den verksamhet som har bedrivits i de olika förhandlingsgrupperna och under förre Metallordförandens ansvar finner vi att resultatet för Svappavaara och malmfälten är mycket magert. Det var mot denna bakgrund som jag ställde frågan. När den särskilde förhandlaren fick sitt uppdrag framställdes det som ett mycket viktigt inslag i arbetet på att skapa ny sysselsättning när gruvnäringen sviktade och sysselsättningen inom denna bransch minskade, vilket dessutom fick till följd att verksamheter med anknytning till gruvnäringen också tappade ett antal sysselsättningstillfällen. I det läget knöts förstås förhoppningar till att förhandlingsgruppen skulle kunna ge resultat. Dess värre har man endast åstadkommit 40 nya jobb, medan det är flera hundra människor som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Industriministern hänvisar i sitt svar till hur svårt det är att få storföretag att etablera sig utanför de orter där de är verksamma. Men det finns exempel på hur regeringen och storföretag mycket snabbt har agerat för att förlägga ny produktion och bygga nya fabriker på orter där företagen inte tidigare bedrivit någon verksamhet. Jag tycker att det engagemanget skulle visas också här. Statsministern besökte för en tid sedan Norrbottens län. Då gav han uttryck för uppfattningen att exempelvis Saab, som är ett stort företag, nu borde ta ansvar för Norrbotten. Jag vill mot denna bakgrund fråga industriministern om det pågår direkta överläggningar mellan Saab och olika förhandlingsgrupper för att förmå detta industriföretag att förlägga produktion i Norrbottens län och denna region. Eller finns det andra förslag? Vi kan inte lasta över ansvaret för att försöka få sysselsättning till Svappavaara på malmfältsdelegationen och människorna på orten. Staten har stått för den dominerande sysselsättningen i denna region, och då har staten också ett ansvar för att ordna ny sysselsättning dit. Fru talman! Jag skulle gärna vilja veta hur det på denna punkt ligger till med eventuella förhandlingar mellan regeringen och exempelvis Saab.
Fru talman! Jag redovisar ingen uppgivenhet eller negativism när det gäller utvecklingen i Norrbotten. Tvärtom skulle jag kunna ge kammaren och Per-Ola Eriksson en lång redogörelse för hur den socialdemokratiska politiken har varit framgångsrik när det gällt att vända den negativa utvecklingen i rätt riktning igen i Norrbotten. Men jag är besviken på det privata näringslivet; som vi inte har kunnat förmå till några avgörande insatser där uppe. Nej, det har varit de gamla erfarenheterna som vi fått återigen, att skall man kunna rädda Norrbotten och utveckla Norrbottens näringsliv, så är det staten och det allmänna som får stå för de avgörande insatserna. Så har alltså fått ske under dessa år. När det gäller Svappavaara har det glädjande skett, att malmförsäljningen utvecklats så bra att LKAB beslutat starta kulsinterproduktionen igen, vilket betyder att det blir arbete för ca 120 personer samt ökad verksamhet och sysselsättning inom entreprenadföretagen. Jag menar att vid sidan av detta börjar ett nytt näringsliv nu så smått växa fram inom den s.k. frizonen i Svappavaara, och det ger orten en bredare näringslivsbas att stå på. Jag har tidigare sagt att bilglasfabriken ger 40-50 nya jobb, och jag tycker inte man skall förringa den insatsen för Svappavaara. Ett annat företag som skall sysselsätta 10 personer, beräknas starta inom kort, enligt vad jag har blivit informerad om, och ytterligare företag skulle vara på väg till Svappavaara. Det förs alltså sådana diskussioner. Sedan kan jag tala om för Per-Ola Eriksson att de projekt som togs fram av den s.k. Rehnbergsgruppen nu bearbetas inom statens industriverk, sedan man fått särskilda medel härför från industridepartementet. Det finns två experter anställda på konsultbasis för detta arbete. Slutligen, fru talman, vill jag på den konkreta frågan svara, att inom ramen för JAS-gruppens arbete pågår det diskussioner med Saab-ledningen.
Fru talman! Industriministern och jag kanske inte skall diskutera huruvida det är en positiv utveckling i det här länet — det kan vi spara till en annan gång. Jag tror inte att vi är riktigt överens på den punkten. Jag är givetvis, i likhet med industriministern, djupt besviken över det privata näringslivets ovilja att investera i Norrbotten. Det är dess värre ingen ny företeelse att man hyser en sådan ovilja, utan det har varit så under många år, att man vänt norra Sverige ryggen. Det finns anledning att mycket kraftfullt reagera mot det i olika sammanhang, inte minst här i riksdagen, och kanske också då man skall villkora frisläppandet av investerignsfonder hos storföretagen i landet. Naturligtvis är det bra att kulsinterverket har kunnat starta upp igen och att bilrutefabriken har kunnat börja sin verksamhet. Men det är ändå väldigt små projekt i förhållande till det behov av nya sysselsättningsobjekt som finns. Industriministern säger att det pågår förhandlingar mellan Saab och regeringen inom ramen för JAS-gruppens arbete. Då hoppas jag att de förhandlingarna från regeringens sida förs med sådan styrka och sådan kraft som när det gällde Volvo och etableringen i Uddevalla. Jag tror att det skulle vara värdefullt att i Norrbotten få se ett sådant kraftprov.
Fru talman! Jag noterar med stor tillfredsställelse att en borgerlig ledamot av denna kammare instämmer i min kritik mot det privata näringslivet för dess bristande intresse för Norrbotten. Det är såvitt jag vet första gången jag har fått ett sådant instämmande, och det är jag speciellt tacksam för. Det är nämligen lätt för olika industriledare — och det har jag påtalat inför representanter för det privata näringslivet — att resa runt i Norrbotten och väcka förhoppningar om industrisatsningar, men när man sedan kommer till den tidpunkt då man skall ta ställning, blir ställningstagandet ofta det, att man lägger hela projektet i statens knä. Jag har under min tid som industriminister fått uppleva att man på detta sätt med varm hand så småningom har överlämnat två sådana storprojekt till staten. Jag skall lova Per-Ola Eriksson att vi skall göra allt vad vi kan i de kontakter med de privata företagen som vi har på gång när det gäller just Norrbotten och Svappavaara.
Fru talman! Det är roligt att man kan göra industriministern glad någon gång. Det är emellertid inte fråga om något nytt ställningstagande. Vi har från centerns sida vid upprepade tillfällen reagerat över att privat näringsliv — och inte minst de stora industriföretagen — har vänt norra Sverige ryggen. Visst har det väckts förhoppningar. Jag vill erinra om att industriministern och regeringen många gånger den senaste tiden väckt förhoppningar om sysselsättning som inte har infriats. Man gjorde faktiskt ett mycket stort nummer av den särskilda förhandlingsgrupp som skulle arbeta med att förmå storföretagen att etablera sig i malmfälten, men man har alltså inte lyckats. Förhoppningsvis skall vi någon gång få se mera positiva resultat.
Fru talman! Med hänvisning till det senaste som herr Eriksson sade måste jag få göra det påpekandet att det inte bara är dessa förhandlingsgrupper som utgjort regeringens arbete för Norrbotten — där ingår också den mängd satsningar och åtgärder som vi med jämna mellanrum genomfört. Jag menar att en viktig grund för stabiliseringen i regionen var de drygt 2 miljarder kronor som vi satsade på LKAB. Till Viscariagruvan i Kiruna har man dessutom fått 50 milj.kr. i lokaliseringsstöd. Stora satsningar har gjorts och görs på rymdoch datorsidan. Vi har anslagit över 100 milj.kr. i lokaliseringsbidrag och andra medel för regionalpolitiska satsningar till Satellitbild. Vi har beviljat stöd till Kiruna kommun för uppförande av det s.k. rymdhuset. Rymdbolaget har fått stöd för byggande av en kontrollstation för satelliter. Vi har också anslagit pengar för högskoleutbildning av programmerare i Kiruna, liksom till stöd på rymdoch dataområdet. Detta är bara ett par exempel på de många insatser vi har gjort och fortsätter att göra i Norrbotten. Det är litet ensidigt att bara bygga på förhandlingsdelegationerna när man talar om satsningar i Norrbotten. Jag menar, fru talman, att denna regering har gjort mer än tidigare regeringar när det gäller att vända utvecklingen rätt i den sargade Norrbottenlandsändan.
Fru talman! Nu hemfaller industriministern till den gamla visan om insatserna. Han har räknat upp en rad projekt, och det får väl närmast ses som en eloge till hans företrädare. Många av projekten togs nämligen fram under den tiden —t.ex. Viscariaprojektet — och detta är naturligtvis bra. Låt oss inte tvista om dessa insatser, men den fråga som föranledde dagens debatt gällde resultatet av tillsättandet av den särskilda förhandlingsgruppen, vilket man gjorde ett mycket stort nummer av en gång i tiden.

Fru talman! Sonja Rembo har ställt en fråga till mig som rör de nya reglerna om permitteringslön i anställningsskyddslagen. Enligt Sonja Rembos uppfattning har dessa regler i kombination med den kalla vintern i år lett till en krisartad situation för delar av byggnadsbranschen, och frågan till mig gäller vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av detta. I december förra året beslutade riksdagen om ändringar i anställningsskyddslagens permitteringslöneregler. Beslutet innebar att alla arbetstagare garanteras lön vid permittering. Tidigare gällde normalt att permitterade arbetstagare och deras arbetslöshetskassa fick bära den ekonomiska bördan när arbetet inte gick att utföra, t.ex. vid otjänlig väderlek. Den nya ordningen, som gäller fr.o.m. den 1 januari i år, innebär att en arbetsgivare som permitterar en arbetstagare är skyldig att betala full lön under hela permitteringstiden. Saken kan uttryckas så att den ekonomiska risk som tidigare låg på den enskilde arbetstagaren och arbetslöshetsförsäkringen flyttades över till arbetsgivaren. Genom reformen fick arbetarna här i landet i fråga om permittering samma villkor som tjänstemännen alltid har haft, och därmed avskaffades en orättvisa som levt kvar från det gamla klassamhället. I det nya permitteringslönesystemet utgår statsbidrag till arbetsgivarna med normalt 300 kr. per dag. På byggnadsområdet har statsbidraget med hänsyn till väderpermitteringarna gjorts ännu fördelaktigare. Jag är medveten om att övergången till det nya permitteringslönesystemet har medfört vissa omställningsproblem. Problemen har försvårats av den stränga kylan med många och långa permitteringar som följd. Många byggarbetsgivare trodde sig också in i det sista kunna stå utanför det nya permitteringslönesystemet och var därför inte tillräckligt väl förberedda på vad som skulle komma. Sådana omställningsproblem är emellertid av övergående natur, och det finns enligt min mening inte skäl att på grund därav överväga några ändringar i regelsystemet.

Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Utvecklingen sedan de nya permitteringslönereglerna trädde i kraft vid årsskiftet har visat att delar av byggnadsbranschen drabbats orimligt hårt. Reglerna trädde i kraft endast dryga två veckor efter riksdagsbeslutet, och företagen hade inte någon möjlighet att i sin anbudsgivning ta hänsyn till det nya högre kostnadsläget. Ett företag i Norrbotten — för att ta ett exempel — har bara under januari och februari i år väderpermitterat under 30 dagar till en total kostnad av en halv miljon kronor och kommer följaktligen till följd av begränsningen av antalet bidragsberättigade dagar inte att kunna uppbära någon ytterligare ersättning under innevarande år. Visserligen har vintern varit extremt kall i år, men kalla vintrar eller otjänlig väderlek i övrigt är ingalunda något ovanligt i vårt klimat. Problemet är således inte av övergångskaraktär. Den ersättning företagen får från permitteringslöneinstitutet utgör endast en mindre del av den verkliga lönekostnaden. Förlusterna för företagen är avsevärda. Många företag, särskilt sådana som är specialiserade på vissa områden, har drabbats av så allvarliga ekonomiska avbräck att det föreligger en påtaglig risk för konkurser. Det finns en uppenbar risk för att omfattningen av byggsysselsättningen, framför allt under vintern, kommer att minska avsevärt i framtiden. Jag skulle vilja veta om arbetsmarknadsdepartementet har gjort någon bedömning av dessa effekter på arbetsmarknaden. Det är synnerligen olyckligt att ett beslut som i och för sig hade goda syften —det är vi eniga om —i stället har medverkat till att försvåra situationen för en bransch som redan har betydande problem. En redan hög arbetslöshet riskerar att bli ännu högre. Jag tvivlar på att de som drabbas delar arbetsmarknadsministerns förnöjsamhet när det gäller den här reformen. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att arbetsmarknadsministern inte har någon som helst förståelse för de problem som har uppstått. En annan följd av det nyinrättade permitteringslöneinstitutet är att företag som inte tidigare varit anslutna till AMF nu, för att få del av ersättningen vid permitteringar, tvingas teckna samtliga AMF-försäkringar. Deras lönekostnader ökar således inte med 0,05 26, som redovisades för riksdagen, utan med närmare 6 90 utöver kostnaderna för de nya permitteringslönerna. Det är otillfredsställande att stöd av allmänna medel endast betalas ut på villkor att vissa privata försäkringar tecknas. Det är också oacceptabelt att denna följd av de nya reglerna inte redovisades för riksdagen. Jag skulle vilja veta om arbetsmarknadsministern själv var medveten om denna effekt när hon lade fram sin proposition för riksdagen.

Fru talman! När det gäller den sista frågan vill jag säga att man, när riksdagen tog det här beslutet, gjorde klart att den vanliga formuleringen gäller, dvs. att företagen skall omfattas av kollektivavtalsenliga villkor. När vi går in med statsbidrag av olika slag brukar vi ju ställa som krav att företagen skall ha tecknat försäkringar. Jag har uppfattat det som att även Sonja Rembos parti tidigare har ansett det vara skäligt att de enskilda företagen måste ställa upp på dessa krav. Däremot kräver vi inte av dem att de skall teckna kollektivavtal. Det är riktigt, som Sonja Rembo säger och som också framgår av mitt svar, att många företag på byggsidan var oförberedda för det nya systemet. Men jag vill påstå att byggnadsbranschens arbetsgivare i hög grad själva har medverkat till att det blev på det sättet. Diskussionen om det nya systemet pågick i ett par år mellan oss och arbetsmarknadens parter. Ursprunget till det hela var en överenskommelse mellan SAF och LO — en överenskommelse som vi från statsmakternas sida inte kunde ställa oss bakom, därför att den skulle ha inneburit regler som hade kostat staten mycket mer än enligt det gamla systemet där arbetslöshetskassorna gick in. Vi hade många ingående diskussioner, och när det gäller alla delar av arbetsmarknaden utom byggsidan var vi och arbetsmarknadens parter överens redan under våren för ett år sedan. Det hade varit möjligt också för byggbranschens arbetsgivare att träffa en överenskommelse vid den tidpunkten. Men de gjorde tydligen den bedömningen att de ville stå utanför lagen. Eller också trodde de kanske att lagen skulle utformas så att de inte skulle omfattas av den. På ett mycket tidigt stadium klargjorde jag att så inte skulle bli fallet. Jag beklagar att många enskilda arbetsgivare därför inte kunde förbereda sig på det sätt som både jag och Sonja Rembo tycker hade varit rimligt. Men det är inte skäl för att ändra de nuvarande reglerna.

Fru talman! Först de kollektiva försäkringarna. Det står ingenstans i underlaget för riksdagens beslut att arbetsgivare skulle ha tecknat de kollektiva försäkringarna och ingenting om de merkostnader som många arbetsgivare har drabbats av. Detta är helt otillfredsställande. Arbetsmarknadsministern skyller nu på byggförbundet, på arbetsgivarna själva. Men detta visar hela förfarandet; hur olyckligt det kan gå när regeringen sätter sig ned vid parternas bord och under hot om lagstiftning tvingar fram ett avtal på den ena partens villkor. Det var faktiskt vad som hände. Det visar också hur illa det kan gå när man behandlar hela arbetsmarknaden som om förhållandena vore identiska på alla håll. Frågor av detta slag bör överlåtas åt parterna — det är de som känner förhållandena i branscherna och i olika företag. Går det inte att få fram ett avtal som omfattar hela arbetsmarknaden finns det i allmänhet goda skäl för det. Alla yrken och branscher har sina föroch nackdelar. Den som tar ett arbete inom t.ex. restaurangbranschen vet att det inte är ett 9-5-jobb. Den som tar ett arbete inom byggnadsbranschen vet att väderpermitteringar förekommer. Det är endast parterna som i de enskilda fallen har förutsättningar att själva komma fram till hur regler för arbetet skall se ut och hur nackdelar skall kompenseras. Vi måste acceptera att vi har en varierad arbetsmarknad. Det ger också olika människor möjligheter att finna ett arbete som passar dem bäst. Ibland gör vi politiker bäst i att inte lägga oss i, och det är precis vad vi borde ha tänkt på i detta fall. Jag är fortfarande förvånad över att arbetsmarknadsministern inte inser de mycket negativa konsekvenser för byggsysselsättningen och framför allt för de företag inom specialbranscher som har drabbats mycket hårt. Det kommer också att ha konsekvenser för kostnadsutvecklingen på byggnadssidan, vilket inte kommer att glädja vare sig hyresgäster eller villaägare i framtiden. Dessa konsekvenser får inte ignoreras på det sätt som arbetsmarknadsministern gör.

Fru talman! Jag vill klart framhålla tre saker: För det första: Arbetsmarknadens parter kom gemensamt till oss för att diskutera denna fråga. För det andra: Vi klargjorde mycket tydligt att vi var villiga att ta hänsyn till de speciella regler som gällde för de delar av arbetsmarknaden där väderpermitteringar är ett faktum. Detta var klart på ett mycket tidigt stadium. Det hade redan förra våren varit möjligt att bli färdig med denna fråga, om byggnadsbranschens arbetsgivare hade ställt upp på det sätt som arbetsgivare inom övriga delar inom arbetsmarknaden gjorde. För det tredje: Denna punkt är den viktigaste, och det är där Sonja Rembo och jag skiljer oss åt. Visst är arbetsmarknaden varierad. Men vi socialdemokrater är inte beredda att av den anledningen säga att de gamla klasskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän skall bestå. Frågan om de olika reglerna för permittering har i det här landet diskuterats under årtionden, och vi är glada över att vi äntligen har kunnat ta bort en gammal orättvis klasskillnad.
Fru talman! Jag är glad över att denna orättvisa kan tas bort, men resultatet har ju blivit nya orättvisor. Det är detta som är det stora problemet. De människor som blir arbetslösa till följd av de nya reglerna — det gäller, jag upprepar det, framför allt vissa sektorer inom byggnadsbranschen — tror jag inte är särskilt lyckliga över reformen. För dessa människor handlar det inte om rättvisa eller orättvisa vid permitteringar, för dem handlar det om arbete eller icke arbete. Arbetsmarknadsministern sade att hon är beredd att ta hänsyn till effekterna vid väderpermitteringar, men resultatet visar ju att man inte har tagit de hänsyn som man borde ha tagit i detta sammanhang. Byggförbundet har alldeles i dagarna skrivit ett brev till arbetsmarknadsministern och framfört önskemål om en tidigare uppföljning av permitteringslöneinstitutet. Nr 115 Jag tycker att arbetsmarknadsministern skall lyssna mycket noga på vad Torsdagen den Byggförbundet har att säga. 11 april 1985
Fru talman! Börje Stensson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att byggstart snarast skall kunna ske för temahuset vid universitetet i Linköping. Beredningen av denna fråga har avslutats. Jag utgår från att regeringen redan nästa vecka har besked om byggstart för nybyggnaden för temaforskning.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lena Hjelm-Wallén för svaret på frågan. Jag anser att svaret är mycket positivt, men man kan ju tycka att byggstarten har dröjt länge. Inte heller nu vet man säkert när den egentligen kan äga rum. Avsikten var ju att starta i mars 1985. Hur länge kan det dröja, innan den verkliga byggstarten sker? Hur lång byggtid räknar man egentligen med? Under tiden måste ju temaforskningen i Linköping bedrivas i de provisoriska lokalerna. Trångboddheten inom universitetet har med stigande antal studerande och anställda hastigt blivit alltmer svårbemästrad. Det sägs i verksamhetsberättelsen att lokalproblemen har accentuerats till följd av den omständliga processen vid beslut om bygginvesteringar. Får jag fråga: Kan det vara trögheten i beslutsprocessen som gör att besked om byggstart för temahuset har dröjt så länge? Jag vill gärna tro att statsrådet Lena Hjelm-Wallén har stort intresse för temaforskningen i Linköping. Jag hoppas att det inte är fråga om ointresse. Utredningen om inrättande av den tvärvetenskapliga temaforskningen vid Linköpings universitet gavs ett uppdrag redan 1975. Tankar om den här verksamheten fanns långt tidigare. Man kan läsa om att det funnits ett intresse redan 1972. Även om den verkliga starten dröjde något år, till 1980, har den mycket intressanta och värdefulla temaforskningen — och den därtill knutna forskarutbildningen — under en lång tid måst bedrivas i provisoriska lokaler. Verksamheten har glädjande nog växt. De provisoriska lokalerna har blivit för små. Många lösa förhyrningar har krävts, och verksamheten är spridd till olika stadsdelar. Laborationerna i t.ex. Tema-Vatten kan knappast fullgöras i nöjaktig omfattning och tillräckligt effektivt och arbetsbesparande. Trots lokalproblemen har temaforskningen gett en mycket fin profil åt Linköpings universitet, och det är verkligen på tiden att temaforskningen får sitt ändamålsenliga hem. 15 När räknar statsrådet med att den verkliga byggstarten kommer till stånd? Det är vecka 16 nästa vecka. Avser regeringen att ge byggnadsstyrelsen uppdraget att bygga eller måste Linköpings kommun hålla i spade och spett även när det gäller den här byggnationen?
Fru talman! Som Börje Stensson vet är anspråken på nybyggnation inom högskoleområdet i landet i dess helhet liksom i Linköping för stora. Jag är väl medveten om behovet av nya lokaler för temaforskningen. Det är ett prioriterat bygge och har hela tiden legat mycket högt upp på listan. Det kommer nu till stånd i helt normal ordning utan de särskilt okonventionella åtgärder som vi har vidtagit vid ett annat bygge i Linköping och som Börje Stensson och jag vid ett tidigare tillfälle har resonerat om. Jag har för dagen inga ytterligare besked att lämna utöver vad jag sade i mitt svar, nämligen att besked kommer i nästa vecka.
Fru talman! Det måste då innebära att regeringen kanske redan i dag har tagit ett principbeslut och att det av skilda skäl inte blir offentligt förrän nästa vecka. Kan man då i Linköping räkna med att det blir byggstart före halvårsskiftet 1985? Och i så fall: Är det ett års byggtid eller två? Hur lång tid har man att ändå behöva vistas i de lokaler som nu finns?
Fru talman! Frågestunderna blir väldigt underliga om vi statsråd svarar att vi kan ge ytterligare besked vid ett annat tillfälle och frågeställaren fortsätter att ställa frågor om samma sak. Besked kommer i nästa vecka. Regeringen har inte fattat något beslut denna vecka.

Fru talman! Det föreliggande utskottsbetänkandet behandlar utbildningsdepartementets samtliga anslag som gäller studiestöd och de motioner som väckts i anledning av budgetpropositionen. Till betänkandet har avgetts inte mindre än 17 reservationer, varav tre från oss moderater, nämligen reservation nr 8, nr 12 och nr 17. Jag kommer i mitt anförande huvudsakligen att beröra dessa. Studiemedelssystemet har diskuterats många gånger i denna församling, inte minst de senaste åren, och jag förmodar att jag inte är ensam om att känna ett starkt tryck från de studerandes sida att någonting nu måste hända. Jag förmodar att utbildningsministern, som befinner sig här i kammaren, verkligen också känner att tålamodet börjar tryta hos landets heltidsstuderande, nu när deras svårigheter återigen skall begravas i en utredning. De studerande som helt skall leva på studiemedel lever sannerligen under knapphetens kalla stjärna. Deras situation har relativt sett försämrats kraftigt jämfört med andra låginkomstgruppers sedan studiemedelssystemet infördes 1964. Av en budget som sammanställts av Sveriges förenade studentkårer på grundval av bl.a. konsumentverkets beräkningar framgår att det fattas närmare 900 kr. per månad för att den genomsnittlige studenten skall kunna leva på studiemedlen. För de flesta är det därför nödvändigt att vid sidan av studierna förvärvsarbeta någon eller några månader per år. Hösten 1983 var den socialdemokratiska regeringen beredd att avskaffa den återstående bidragsdelen, som numera uppgår till endast ca 7 Jo av totalbeloppet mot 25 76 när studiemedelssystemet infördes. Genom en sådan åtgärd skulle det ha varit möjligt att höja totalbeloppet avsevärt. Så blev det nu inte, eftersom det tydligen föreligger stor oenighet inom socialdemokratiska partiet. Riksdagsgruppen sade nej, bl.a. på grundval av ett antal motioner, och så blev också riksdagens beslut. I stället tillsattes en utredningsgrupp inom utbildningsdepartementet, vilken föreslog en differentiering av studiemedlen med hänsyn till bl.a. bostadsförhållanden och ålder. Detta system skulle bl.a. ha inneburit en avsevärd övervältring av kostnaderna för hemmaboende studerande på föräldrarna. Som framgår av utredningsbetänkandet var remissinstanserna mycket delade i sin uppfattning. Hälften av remissinstanserna avvisade helt förslaget, och departementschefen ser sig nu ingen annan råd än att återigen föreslå en utredning. Frågan om omprioriteringar inom studiemedelssystemets ram skall bli föremål för en mera genomgripande belysning, sägs det. Sättet och reglerna för återbetalning av studiemedel skall också ses över. I ett enda hänseende har utbildningsministern kunnat föreslå en förändring i den riktning som arbetsgruppen föreslagit, nämligen vad gäller behovsprövningen mot den studerandes inkomst, de s.k. fribeloppsgränserna. Det är ett steg i rätt riktning, även om det bara ”bidde en tumme”. Men låt mig säga att jag tycker att det är bra att utredningsgruppens förslag tycks ha kastats i papperskorgen. Ett differentierat studiemedelssystem enligt det förslaget skulle inte ha inneburit någon rättvisa men troligen en accentuerad social snedrekrytering. Små kollektiva orättvisor skulle ha ersatts av stora individuella orättvisor. I reservation nr 8 säger vi moderater att den aviserade studiesociala utredningen bör arbeta obunden av nuvarande konstruktion av studiemedelssystemet. Vi anser emellertid att erfarenheten har visat att det råder så stora brister i nuvarande regelsystem, att vissa riktlinjer för reformarbetet måste kunna anges redan nu. I motion nr 2819 av Ulf Adelsohn m.fl. påtalas att det finns starka skäl för en väsentlig höjning av studiemedlens totalbelopp. Det är emellertid svårt att genomföra en sådan höjning på bekostnad av andra grupper i samhället i rådande ekonomiska läge. Utredningen bör därför förutsättningslöst pröva bidragsdelens roll i systemet. Som ett exempel kan anges att den nuvarande endast 7-procentiga bidragsdelen skulle kunna omvandlas till ett tre gånger så stort lån utan att de ekonomiska ramarna överskreds. Detta skulle motsvara ett lån om ca 160 96 av basbeloppet jämfört med nuvarande 145 96, där ca 93 96 utgörs av lån och 7 Jo av bidrag. Det skulle således bli en rejäl höjning jämfört med en eller annan procentenhet, som har diskuterats här i riksdagen. Mot denna tanke kan invändas att en del studerande anser att bidragsdelen betyder mycket inför avgörandet om de skall ge sig in på högre studier eller ej. Frågan är om inte vetskapen att studiemedlen verkligen räcker till skulle betyda mera. Men ingenting hindrar att man skulle kunna erbjuda en valfrihet. Den studerande kunde t.ex. på ansökan ange om vederbörande föredrar det högre totalbeloppet som rent lån eller lägre lån inkl. en bidragsdel. Liksom tidigare framför vi vårt förslag om att lånehanteringen bör lyftas ut ur statsbudgeten och ersättas med ett statsgaranterat studielånesystem i samarbete med landets banker och andra kreditinstitut. Den nuvarande inkomstprövningen av rätt till studiemedel innebär stora olägenheter och orättvisor för många studerande. Det gäller t.ex. äktamakeprövningen, som bör bli föremål för en översyn. I motion 856 av förste vice talman Ingegerd Troedsson påpekas t.ex. hur reglerna för värdering av förmögenhet i jordbruk eller rörelse kan ställa vissa studerande helt utan rätt till studiemedel trots att den bundna förmögenheten inte öppnar någon annan möjlighet att finansiera studierna. En annan fråga, som bör prövas av utredningen, är om man kan helt avskaffa de s.k. fribeloppsreglerna vad gäller egen förvärvsinkomst. Fru talman! Vi moderater anser att studiemedelssystemet skall bygga på enhetlighet och generella regler. Vi anser att dagens studiemedelssystem är så ogynnsamt för de studerande och samtidigt så betungande för statsbudgeten att en genomgripande reform enligt vår skissering är både angelägen och brådskande. Vi anser att utredningen bör arbeta med största möjliga skyndsamhet. På den punkten tycker jag mig ha rönt stor förståelse i utskottet. Därmed yrkar jag, fru talman, bifall till den moderata reservationen nr 8. I reservation nr 12 återkommer vi med förslag om besparingar inom vuxenstudiestödsområdet med hänsyn till det statsfinansiella läget. I enlighet med motion 2823 av Per Unckel m.fl. föreslår vi att ytterligare 151,2 milj.kr. av vuxenutbildningsavgiften kan tillföras anslaget C 4, Bidrag till studieförbunden, och i motsvarande mån avlasta statsbudgeten. Vi föreslår — liksom tidigare — att medlen för vuxenstudiestöd skall beräknas för 14 200 särskilda vuxenstudiestöd, 15 000 timstudiestöd och 13 000 dagstudiestöd. Inkomstbidraget bör utgå med 192 kr. per timme och internatbidraget med 200 kr. per dygn. Timstudiestödet bör vara 32 kr. per timme. Vad gäller uppsökande verksamhet och utbildning av fackliga studieorganisatörer anser vi att ett anslag om tillhopa 7 milj.kr. bör anvisas med hänsyn till att dessa ändamål under senare år har åtnjutit ett betydande stöd och att det uppdämda behovet av kontakt och påverkan, som kan ha förelegat tidigare, nu till stor del är tillgodosett. Därmed yrkar jag, fru talman, bifall till den moderata reservationen nr 12. I reservation 17 föreslår vi analogt med att timstudiestödet skall utgå med 32 kr. per timme att även den högre timersättningen vid grundvux skall bestämmas till samma belopp. Härigenom kan anslaget minskas med 10,5 milj.kr. och motsvarande medel i besparingssyfte tillföras anslaget C 4, Bidrag till studieförbunden. Fru talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen 17 och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Under den gångna hösten och vintern har vi riksdagsledamöter fått skrivelser och uttalanden från landets studentkårer och studerandeföreningar. Vi har inbjudits till debatter, utfrågningar och demonstrationer. Gemensamt tema för alla aktioner har varit den oro de studerande känner för sin ekonomi i dag och i framtiden. Flera studerandeorganisationer har presenterat egna undersöknngar, som visar på att en genomsnittlig studerandes levnadskostnader är större än tilldelningen av studiemedel och att gapet ökar. Redan våren 1983 visade en SIFO-undersökning att bara var tredje studerande klarade finansieringen av sina studier med enbart studiemedel. Övriga förvärvsarbetade vid sidan av studierna eller erhöll ekonomisk hjälp från anhöriga. Många studerande känner också oro inför den studieskuld som man skall betala tillbaka efter studietidens slut. En femårig utbildning leder vid fullt utnyttjande av studiemedel till en samlad skuld på ca 150 000 kr. Genom den årliga uppräkningen av skulden innebär det att man skall återbetala drygt 225 000 kr. på 20 år. Återbetalningsavgiften blir i inledningsskedet ca 7 000-8 000 kr. som skall betalas med skattade pengar. Lägger man därtill att det inte är ovanligt att båda makarna i en familj har studielån, inser var och en att den familjen får det ekonomiskt kärvt. Man måste ha förståelse för om elever i gymnasieskolans avgångsklasser tvekar inför att satsa på en längre högskoleutbildning med de framtidsutsikterna. Detta gäller särskilt i familjer där man saknar en studietradition. Undersökningar gjorda vid Göteborgs universitet visar också på att den sociala snedrekryteringen till högskolan ökar. Den tveksamhet som en del ungdomar visar inför högre studier är allvarlig med tanke på hur framtidens arbetsliv ser ut. Om Sverige skall behålla sin position som högteknologisk industrination, krävs det allt fler i arbetslivet som har en längre utbildning. Åtskilliga av de yrken som kräver högskoleutbildning har medelhöga löner. Om de som är yrkesverksamma i dessa yrken skall klara sina studielån och samtidigt ha en dräglig levnadsnivå krävs det reallöneökningar i framtiden. Vi kommer under 1990-talet, om vi inte lyckas begränsa låneskuldernas storlek, att få uppleva krav på kraftiga löneökningar från dessa grupper. Vi bygger med andra ord upp en ny kostnadskris och inflationsbomb som kommer att kunna slå till i slutet av detta sekel. Fru talman! Det är uppenbart att det studiemedelssystem som tillkom 1964 och sedan dess i stort sett varit oförändrat i dag inte längre förmår uppfylla de intentioner som låg till grund för införandet. I budgetpropositionen anmälde utbildningsministern att hon har för avsikt att tillsätta en studiesocial utredning. Utgångspunkterna för utredningen är omprioriteringar inom studiemedelssystemets ram samt översyn av återbetalningsreglerna. Utskottets socialdemokrater har i betänkandet vidgat utredningsarbetets ram till en mera förutsättningslös utredning. Från centerpartiets sida har vi i partimotionen 2291 om ungdomsfrågor och i reservation 6 preciserat vår syn på vilken inriktning utredningsarbetet skall ha. Utgångspunkterna för ett nytt studiemedelssystem bör vara att utbildning är en investering i framtiden för såväl samhället som den enskilde. Systemet skall främja en allsidig rekrytering till eftergymnasial utbildning. Det skall begränsa de studerandes studieskulder, vara enkelt och lättadministrerat. Barnstöd och bostadsstöd skall inordnas i samhällets ordinarie grundstöd. Dessa mål uppnås i en modell som vi i centern har skisserat och som innebär: Bidragsdelen i nuvarande system omvandlas till en studerandelön. Studerandelönen bör utgå med ca ett halvt basbelopp per år. Ett nytt studielånesystem upprättas utanför statsbudgeten i samarbete med landets banker eller ett särskilt kreditinstitut. Systemet förses med statlig garanti. Bostadsbidrag skall kunna utgå till studerande med barn på samma villkor som för övriga barnfamiljer. Fru talman! I avvaktan på att ett nytt reformerat studiemedelssystem kan träda i kraft måste vissa förbättringar i det nuvarande systemet göras. Som jag inledningsvis nämnde, visar samstämmiga undersökningar på att studiemedlen är otillräckliga. Från centerpartiets sida föreslår vi därför i reservation 2 en höjning av studiemedelsnivån från 145 9 till 148 96 från den 1 julii år. Tyvärr är det ju på det sättet att regeringen inte lyckas med att hålla ned inflationstakten. Målet för 1985 är satt till 3 90. Ingenting tyder i dag på att den siffran nås. Detta drabbar särskilt hårt de studerande, som skall leva enbart på studiemedel. I det statsfinansiella läge som vi nu befinner oss i kan vi inte förorda någon ökning av statsutgifterna. Förbättringar av studiemedlen måste därför ske genom omprioriteringar. Vi har därför föreslagit att 90 miljoner av vuxenutbildningsavgiftens medel överförs till studiemedel och att motsvarande besparing görs inom området timoch dagstudiestöd. Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer i utskottsbetänkandet där Karin Israelssons och mitt namn återfinns.

Fru talman! Det torde i dag råda politisk enighet kring kravet att studiemedlen borde höjas. Det torde i dag inte vara möjligt för flertalet studerande att finansiera sina studier med enbart nuvarande studiemedel. Lån av vänner och anhöriga eller arbete vid sidan av studier måste komplettera studiemedlen. Det är de statsfinansiella skälen som omöjliggör en höjning av studiemedlen i den omfattning som vore önskvärd. Studiemedlen uppgår i dag till 145 96 av basbeloppet. Varje procents höjning därutöver motsvarar en ökad utgift för staten på ca 30 milj.kr., utöver uppräkningen som sker genom kopplingen till basbeloppet. Den nödvändiga höjningen av studiemedlen måste därför ske successivt. Från folkpartiet inleddes ett sådant program under den tid då folkpartiet satt i regeringsställning. För första gången sedan studiemedlen infördes 1965 höjdes då studiemedlen från 140 9; till 142 96 av basbeloppet. Därefter har ytterligare höjning skett till nuvarande 145 96. Från folkpartiet vill vi nu gå vidare och har därför i en reservation föreslagit en höjning till 148 96 av basbeloppet. Utöver att höja studiemedlen vill vi från folkpartiet justera fribeloppsgränsen. Denna gräns är i dag 55 96 av basbeloppet, vilket motsvarar ca 12 000 kr. per kalenderhalvår. Vi vill höja den till 75 26 motsvarande ca 16 000 kr. per kalenderhalvår. Jag är medveten om att våra yrkanden inte kommer att innebära någon radikal förbättring för de studerande. Men om vi gör motsvarande höjningar under ett antal år, vilket alltså är folkpartiets målsättning, så kommer studiemedlen att på relativt kort sikt ha förbättrats kraftigt. I stället för att över huvud taget göra någonting så aviserar regeringen att den avser att tillsätta en studiemedelsutredning. Förutom att studiemedelsbeloppet för närvarande är alldeles för lågt finns det många brister i studiemedelssystemet. Inte minst på återbetalningssidan finns missförhållanden som det finns skäl att åtgärda. Det är bra om en studiemedelsutredning får möjligheter att ingående penetrera bl.a. dessa problem. En utredning har också som viktig uppgift att undersöka sambandet mellan studietidens längd och de totala studiemedlen. Det finns anledning förmoda att en höjning av totalbeloppet kan leda till effektivare studier genom att de studerande i mindre utsträckning behöver arbeta under studietiden. Vi har föreslagit att denna fråga särskilt skall uppmärksammas av den kommande utredningen. Låt mig i detta sammanhang fråga representanter för regeringspartiet när studiemedelsutredningen kommer att börja arbeta. Ännu så länge har det inte hörts någonting från departementet. Är det inte hög tid att komma i gång nu? Riksdagen har under många år talat varmt för att internationalisera den högre utbildningen. Dess värre är det svårt att hitta exempel på särskilt konkreta åtgärder för att nå detta syfte. I dag är möjligheterna små att erhålla studiemedel i Sverige för studier vid exempelvis icke-nordiskt lärosäte. Det är enbart när det gäller s.k. bristutbildning, dvs. sådan utbildning som inte ges i Sverige eller som inte har tillräckligt antal platser i förhållande till uppskattat arbetsmarknadsbehov, påbyggnadsutbildning samt i vissa fall del av utbildningslinjer som studiemedel för studier i utomnordiska länder kan erhållas. CSN har i en särskild skrivelse till regeringen föreslagit att en liberalisering av dessa bestämmelser skall ske på försök och därefter utvärderas. Detta avvisas i budgetpropositionen med motiveringen att det kostar för mycket. Hur mycket det kommer att kosta anges dock inte. Folkpartiet vill ta fasta på CSN:s förslag. Vi tycker det är viktigt att man påbörjar en försöksverksamhet under vilken ett större antal studerande än hittills får möjligheter att bedriva studier utomlands med studiemedel. Vi är övertygade om att den ökade förståelse för utländska förhållanden och de erfarenheter som studier utomlands kan ge är till nytta inte bara för de studenter som får möjlighet att läsa utomlands utan också för Sverige när de återvänder och här påbörjar sin yrkesverksamhet. Vi vill alltså att CSN tillsammans med UHÄ bör få i uppdrag att presentera förslag till en försöksverksamhet utifrån de riktlinjer som CSN presenterar i sin skrivelse till regeringen. Vi har i våra motioner beträffande skolan, högskolan och forskningen föreslagit skilda reformer. Finansieringen av dessa har skett genom att vi avstått från att räkna upp vissa anslag till vuxenutbildningen. Vi har också föreslagit att några anslag skall sänkas. I konsekvens med detta har vi också tillgodoräknat oss besparing på vuxenstudiestödet. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 3, 7, 11 och 14.

Fru talman! Den allmäna skolplikten upphör vid 16 års ålder, och vid 18 år är den svenske medborgaren myndig. Men i praktiken har dessa åldersgränser satts ur spel. För 16-åringar finns i dag ingen arbetsmarknad. Ansvaret för 16 åringarnas situation har förts över från arbetsmarknadsmyndigheten till skolan och kommunerna. En 16-åring som vill arbeta får i bästa fall en ungdomsplats med 85 kr. per dag i ersättning. Alternativet är fortsatt skolgång. Därmed har vi i praktiken bakvägen förlängt skolplikten till 18 år. Den medborgarrättsliga myndighetsåldern sätts på liknande vis ur spel då en 18-åring i dag knappast har någon möjlighet till ekonomisk självständighet. Utan ekonomisk självständighet är möjligheterna till självständighet inom andra områden ytterst begränsade. Inte heller för 18-åringar finns någon arbetsmarknad; de hänvisas till ungdomslag med 120 kr. per dag eller fortsatt skolgång med studiehjälp om 400 kr. per månad. Möjligheten att få återbetalningspliktiga studiemedel i åldern 18-20 år begränsades från den 1 juli 1984. Förutom besparingsskäl angavs också principiella skäl till att denna åldersgrupp inte skall få möjlighet att självständigt styra sin ekonomi. De principiella skäl som framfördes och som upprepas i det betänkande vi behandlar i dag är att ungdomar i största möjliga omfattning bör kunna genomföra en så grundläggande utbildning som gymnasiala studier utan skuldsättning. I och för sig är det väl en riktig uppfattning, men frågan är om den goda viljan i detta fall gör mest nytta eller skada. Om konsekvensen av begränsningen att erhålla studiemedel blir att ungdomar av ekonomiska skäl söker kortare gymnasieutbildning än vad de annars skulle ha gjort eller om de helt avstår från gymnasieplats eller hoppar av innan utbildningen är slutförd, då har den goda viljan i själva verket försämrat i stället för förbättrat för ungdomarna. Det finns siffror från bl.a. Stockholms län som pekar på att föräldraekonomin avgör gymnasievalet. Andelen intagna från årskurs 9 till gymnasiet läsåret 1982/83 var i regel lägre i Södertörnkommunerna än i länets övriga kommuner. Särskilt låg är andelen i Botkyrka, Huddinge och Haninge. Och andelen intagna på 3—-4-åriga teoretiska linjer är också lägre i dessa kommuner. Om man däremot gör en jämförelse på de tvååriga yrkestekniska linjerna, finner man att andelen intagna elever är högre i Södertörnskommunerna än i länets övriga kommuner. Här avspeglas inkomstprofilen i länet klart i elevernas val till gymnasieskolan. Om man hävdar principen att ingen skall behöva skuldsätta sig för gymnasiestudier och att alla barn skall ha samma möjligheter, oavsett föräldrainkomsten, då är det enda riktiga att införa studielön, något som är vänsterpartiet kommunisternas mål. Ett steg att frigöra ungdomarna från beroendet av föräldraekonomin är att återinföra rätten till studiemedel för 18-20-åringar även när de utbildas i andra former än i högskolan. Flera rapporter visar att den sociala rekryteringen till högskolan har ändrats. Äldre, tidigare yrkesverksamma och ungdomar från arbetarklassen minskar vid högskolorna. De studerandes ekonomi har haft stor betydelse för denna utveckling. När studiemedelssystemet infördes var 25 90 bidrag och 75 9o lån. I dag är 8 Z bidrag, och lånedelen utgör 92 20. Lånevillkoren har skärpts och återbetalningsvillkoren försämrats genom ökad skuldbörda och högre skulduppräkningstal. Enligt de moderata förslag som presenterats här i dag — för mig var det ganska nya förslag som jag inte hört talas om tidigare i diskussionen — vill moderaterna fortsätta med denna utveckling. Man vill minska bidragsdelen ytterligare och i stället höja lånedelen. Man tänker sig alltså två olika former: en med en bidragsdel och en mindre lånedel för de något fattigare eleverna och en med en stor lånedel för de välsituerade. Vi vet ju att det i dag fungerar så att den som har det gott ställt har också råd att låna pengar, och som regel också får låna pengar när han vänder sig till affärsbankerna, medan de som har en dålig ekonomi och ingen säkerhet inte har möjlighet att ta ett lån, därför att de inte kan betala igen det. De får inte heller lån på samma sätt som de välsituerade. Moderaterna ser tydligen på studiefinansieringen som de ser på samhället i Övrigt när man köper kapitalvaror. Om man lånar pengar för att köpa en kapitalvara som man inte har råd att betala ögonblickligen, kan man alltså låna. Så köper man varan. Sedan upptäcker man kanske efter ett par år att man inte hade råd med denna. Då får man sälja sitt hus, sin båt eller vad man nu har och betalar tillbaka lånet. Men så fungerar det inte med studielånet. Har man påbörjat en utbildning och tagit ett stort lån och efter några år upptäcker att man inte kan betala tillbaka det stora lånet, kan man alltså inte sälja sin utbildning tillbaka till samhället som man kan sälja kapitalvaran. Det går ju inte. Man står där med sin studieskuld och sitt stora lån. Om man alltså skulle följa den moderata linjen med att bara öka låneandelen, skulle det få ett omedelbart genomslag i en ännu större social snedrekrytering till högre utbildning. De försämringar som vi upplevt inom studiemedelssystemet har enligt konsumentverkets beräkningar, och även andras beräkningar, inneburit att högskolestuderande faktiskt inte kan leva drägligt på studiemedel. Det har i sin tur fått till följd att en fjärdedel av de studerande måste arbeta jämsides med studierna. För att genomströmningen vid högskolorna skall öka har poängkraven per termin höjts. 75 20 av kursen skall vara avklarad för att man skall kunna få lån nästkommande termin. CSN har beräknat att ca 1 000 studerande på så sätt kommer att slås ut ur studiefinansieringssystemet. Detta drabbar förstås i första hand dem som på grund av dålig ekonomi tvingats att arbeta jämsides med studierna. De omedelbara förbättringar som vpk föreslår är en höjning av studiemedlens totalbelopp till 155 6 av basbeloppet. Bidragsdelen bör återställas till 25 20. Vidare bör barntillägget göras om från lån till bidrag och återbetalningsreglerna ändras på så sätt att äktamakeprövningen avskaffas. Full återbetalningsskyldighet skall inträda först vid en inkomst motsvarande fem basbelopp, vilket i dag motsvarar 109 000 kr., och halv återbetalningsskyldighet vid en inkomst på fyra basbelopp. Den aviserade studiesociala utredningen bör enligt vår mening se över återbetalningsreglerna i detta syfte. Vi anser inte att det är riktigt att högskolestuderande som inte kan leva på enbart studiemedel skall tvingas arbeta jämsides med studierna. Men med det system som vi har i dag är det för närvarande den enda möjligheten för många, och därför måste man höja de s.k. fribeloppsgränserna så att de blir betydligt generösare än i dag. De som kanske har svårast att klara av att leva på studiemedel är de äldre som tidigare har varit yrkesverksamma. Det särskilda vuxenstudiestödet är betydligt förmånligare än studiemedlen. Möjligheten att erhålla vuxenstudiestöd även vid högskolestudier är någonting som vi från vpk:s sida anser att kommande utredning också bör se över. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 4, 5, 9 och 15 vid detta betänkande.

Fru talman! Vi behandlar nu frågor om studiehjälp, studiemedel och vuxenstudiestöd. Jag tänker bara ta upp de två första ämnena. Vuxenstudiestödet redovisas senare av Ralf Lindström. Studiestödets omfattning och utformning är av stor betydelse för att samhällets mål på utbildningens område skall kunna förverkligas. Beträffande studiehjälpen till gymnasieelever togs beslut om förstärkningar så sent som förra året. Numera utgår 400 kr. per månad plus ett inkomstprövat extra tillägg på mellan 200 och 600 kr. per månad. Till detta kommer möjligheten till bostadsbidrag och flerbarnstillägg upp till 20 års ålder. Den enda förändring som nu görs på detta område är att inackorderingstillägg och hemreseersättning slås samman till en förmån, vilket ger en större frihet för eleverna och en enklare administration. Summan blir mellan 550 och 1 300 kr. per månad för eleverna, beroende på avståndet till hemmet. När det gäller administrationen har vi för resten nyligen fått ett förslag om ändringar beträffande utbetalningen av studiehjälpen. Målsättningen är att det generella bidraget skall betalas ut varje månad utan ansökan. De förmåner som fortfarande måste prövas av någon instans förs till studiemedelsnämnderna. Men till detta får vi återkomma. På detta avsnitt finns en vpk-reservation, som gäller 18-20-åringarna i gymnasieskolan. I reservationen föreslås rätt till studiemedel för dessa grupper. Utskottet hänvisar till de förstärkningar som skett på bidragssidan för gymnasieeleverna och till den grundläggande principen att man inte skall behöva skuldsätta sig för gymnasiestudier. Den aviserade utredningen på studiemedelssidan kommer självfallet in på gränsdragningen mellan studiehjälp och studiemedel och därmed också på rätten till studiemedel för olika åldersgrupper. En uppskattning av kostnaden för en generell rätt till studiemedel för denna åldersgrupp visar på mellan 1,5 och 2 miljarder kronor. På studiemedelsområdet aviseras alltså ett fortsatt utredningsarbete, eftersom ett remissbehandlat förslag till omfördelning fått ett mycket blandat mottagande. En mindre justering beträffande fribeloppen för egna inkomster föreslås dock. Av de rapporter jag fått från debatter runt om i landet på studentkårerna kan man dra vissa slutsatser. Man tycks vara ganska överens om att totalbeloppet är otillräckligt, särskilt för vissa grupper. Detta sista tycker jag att det är väldigt viktigt att ta fasta på. Det kan också vara värt att tala om att beloppet för närvarande är 3 514 kr. per månad. Det andra som man tycks vara ganska överens om är att det inte finns någon enkel lösning på problemet. Det tredje är att man mer måste uppmärksamma skuldbördan. Det fjärde som man är överens om är att det behövs en utredning. Och det femte är: För att utredningen skall vara framgångsrik måste den vara förutsättningslös. Utskottet har behandlat en mängd motionsyrkanden inom detta område men avstyrker samtliga med hänvisning till att man just vill ha en förutsättningslös utredning. Utredningen skall alltså pröva frågorna om både tilldelning och återbetalning. Utskottet förutsätter bl.a. att ingående analyser görs av studenternas ekonomi både under studietiden och senare under återbetalningstiden, liksom att man tittar på hur ekonomi, familjesituation och utbildningens geografiska tillgänglighet styr studieval och studiebenägenhet. Sambandet mellan studietidens längd och studiemedlens storlek är naturligtvis av central betydelse för samhällsekonomin. Utskottet accepterar också att man undersöker förutsättningarna för och prövar konsekvenserna av ett lånesystem utanför statsbudgeten. Det är verkligen synd att de borgerliga partierna inte ställer upp på detta utan reserverar sig mot utskottets skrivning på den här punkten. Både centern och moderaterna anger mycket hårda låsningar av utredningens arbete i sina olika reservationer. Folkpartiets reservation tar bara upp två frågor, nämligen makeprövningen vid återbetalningen och sambandet mellan studiemedelsbelopp och studietid. Båda dessa frågor ingår självfallet i utredningens arbete. Jag utgår ifrån att detta är en tillfällig markering från de borgerliga partiernas sida och att man ändå kommer att vilja vara med i den förutsättningslösa utredningen. Vpk har också en reservation när det gäller utredningsarbetet, men den handlar enbart om återbetalningssidan. Det kan kanske vara av intresse för kammaren att veta att bara det första förslaget i den reservationen kostar ca en halv miljard. Det andra kan uppskattas till ca 250 miljoner. I några reservationer föreslås en omedelbar höjning av studiemedlens totalbelopp, i en del fall finansierat genom nedskärning på vuxenutbildningen. Samhällsekonomin ger inte utrymme för en omedelbar höjning, och någon nedskärning på vuxenutbildningsområdet och därtill hörande studiestöd kan vi i utskottsmajoriteten inte acceptera. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer. Till slut några ord om reservation 11 om utvidgad rätt till studiemedel för studier utomlands. Centrala studiestödsnämnden har redan liberaliserat reglerna på flera punkter, bl.a. i fråga om stipendium för terminsavgift och stipendier för vissa medföljande till utlandsanställda. Mot att ytterligare vidga den här rätten talar det samhällsekonomiska läget och utbildningspolitiska skäl. Det är ju inte helt utan orsak som vi begränsar vissa utbildningar här hemma, t.ex. av läkare och tandläkare.

Fru talman! Jag beklagar att utbildningsministern inte fann det värt att sitta kvar och lyssna på debatten. Med den vilsenhet som presenterats från socialdemokratiskt håll i de här frågorna hade det varit värdefullt även för utbildningsministern att ta del av våra synpunkter. Detsamma gäller för utskottsmajoriteten. Det handlar om att verkligen få veta vad oppositionen tycker i de här frågorna. Jag anser att de synpunkter som har framförts reservationsledes bör vara till mycket stor hjälp i det kommande utredningsarbetet. Väldigt många frågor återstår att lösa. Jag märker också att utskottets företrädare ligger ganska lågt i debatten, och jag hoppas att vi så småningom skall komma fram till någon form av enighet, även om jag är litet orolig på vissa punkter. Det är betecknande för socialister att de alltid tänker på grupper i stället för individer — det är vissa grupper som har en otillfredsställande situation, säger Lena Öhrsvik — och detta framgick också av Margé Ingvardssons inlägg här. Socialister tänker i termer som socialgruppstillhörighet. För oss moderater handlar det inte om vilken socialgrupp man tillhör. Det handlar om att vi skall få ett studiemedelssystem som är så bra utformat att varje elev som har studieförutsättningar ges möjlighet att studera på heltid, oavsett vilken miljö han eller hon kommer ifrån. Det viktiga är att vi riktar in studiemedlen på individen och icke ser till grupptillhörighet. Att skuldbördan bör uppmärksammas är alldeles klart. Men också i det sammanhanget är det mycket angeläget att se till politiken i dess helhet. Med en annan ekonomisk politik, en annan skattepolitik och en annan syn som gjorde det möjligt att ge dem som har långa studier bakom sig ordentligt betalt för det värdefulla arbete som de utför skulle dagens ungdomar naturligtvis kunna se framtiden an med betydligt större tillförsikt. Då fick de pengar kvar i portmonnän till att betala sina skulder med. Det viktiga just nu torde för de flesta vara att de klarar situationen i dag. Givetvis finns det bakom det hela en form av statsgaranti. Jag tror därför inte att Margö Ingvardsson behöver vara så orolig.
Fru talman! Lena Öhrsvik sade att hon inte kan acceptera någon höjning av studiemedlen. Samtidigt konstaterade hon i inledningen av sitt anförande att vi är ganska överens om att studiemedlen i dag är otillräckliga. Då kan man fråga sig: Vad skall de studerande göra? Skall de vänta och se? Skall vi politiker verkligen säga: Detta problem skjuter vi framför oss! Därmed får vi också i så fall acceptera att ungdomar som i dag går i gymnasieskolans avgångsklasser väljer att avstå från en högre utbildning därför att vi inte är beredda att anslå tillräckliga resurser till studiemedlen. Lena Öhrsvik hoppades att vi skall delta i den studiesociala utredningens arbete och att vi kan nå enighet. Från centerns sida hoppas vi naturligtvis också på det. Men vi upplever hela tiden att socialdemokraterna är mycket tröga i denna fråga. Vi får ständigt skjuta socialdemokraterna framför oss, därför att ni har så svårt att överge system som ni har varit med om att införa — även om det visar sig att systemen inte längre fungerar. Det är bara att konstatera att det nu har gått ett antal månader på detta år men att vi ännu inte har sett några direktiv för den studiesociala utredningen. Ju längre tid som går, desto längre dröjer det också innan vi kan sjösätta ett nytt studiemedelssystem.
Fru talman! Jag vill bara göra klart — eftersom Lena Öhrsvik litet betvivlade det — att vi självfallet vill vara med i den studiesociala utredningen. Anledningen till att vi i detta sammanhang har avgett en reservation är att vi verkligen vill poängtera nödvändigheten av denna utredning. Problemet är egentligen, precis som Backlund sade, att utredningen ännu inte har kommit i gång. Därför finns det en viss rädsla för att även denna utredning kommer att dröja, liksom en del andra gör. Jag fick heller inte något svar av Lena Öhrsvik på de frågor som jag här ställde, nämligen vad det finns för direktiv eller om det kommer sådana och när utredningen skall köras i gång. Jag är på det klara med att det har gjorts vissa försök i enlighet med de riktlinjer som CSN har presenterat för utlandsstuderandes rätt till studiemedel, men vi från folkpartiets sida tycker att man borde kunna följa hela det förslag som CSN har lagt fram. Jag hoppas att vi ganska snart får se ett sådant förslag på riksdagens bord.

Fru talman! När det gäller 18-19-åringarna i gymnasieskolan, så är det visserligen sant att de har möjlighet att få de här olika bidragen som Lena Öhrsvik redogjorde för. Man kan få studiehjälpen på 400 kr. i månaden, man kan få ett inkomstprövat tillägg upp till 600 kr. i månaden och man får kanske bostadsbidrag. Men en 18-19-åring kostar ungefär 2 000 kr. i månaden, och vad 18-19-åringen får själv är alltså 400 kr. i månaden, vilket gör att 18-19-åringen blir helt beroende av föräldraekonomin. De siffror som jag redovisade när det gäller förhållandena i Stockholms län ger ju vid handen att ungdomarnas gymnasieval styrs mer av föräldraekonomin än av begåvning och intresse. Och det finns säkert fler områden i landet där man får fram samma resultat, om man gör sådana här undersökningar. Visst går det att ha en principiell syn på 18-19-åringar — att man inte skall behöva skuldsätta sig vid den åldern. Vi säger att vi ansluter oss till det synsättet men föreslår då i stället studielön. Men man måste ändå se efter om det är riktiga principer och undersöka: Vad blir konsekvenserna av de här principerna i ett visst läge? Jo, konsekvenserna av de här principerna blir just de som jag redogjorde för: det uppstår en social snedrekrytering som börjar redan i gymnasiet, och gymnasieeleverna kan icke välja utbildning efter begåvning och intresse utan måste härvidlag ta hänsyn till föräldraekonomin. Och så vill vi väl inte ha det, varken Lena Öhrsviks parti eller mitt parti. Vad skall vi göra då? Ja, det kostar alltså, säger Lena Öhrsvik, mellan 1,5 och 2 miljarder att införa detta. Men en del skall väl fortfarande vara lån. Och om man går på vårt förslag, med en bidragsdel på 25 96, blir kostnaden inte 2 miljarder utan alltså en 1/2 miljard. Jag vill också erinra om att vår motion är finansierad i den ekonomiska motion som vi väckte under den allmänna motionstiden. Vi föreslår alltså en helt annan ekonomi, både när det gäller studerande och när det gäller landet totalt. Vi har således anvisat finansiering av dessa förslag. Avslutningsvis vill jag påpeka att det finns ju pengar kvar på CSN:s anslag också — 350 miljoner eller någonting sådant är oförbrukat för 1984.
Fru talman! För att börja med vpk, så får ni faktiskt bestämma er nu. Ena minuten säger Margö Ingvardsson att vi skall ha studielön för gymnasieeleverna. Det är precis detta vi föreslår. Det skall vara bidrag. Det är ju studielön vi har i dag till gymnasieeleverna. Sedan kan Margö Ingvardsson givetvis ha uppfattningar om beloppens storlek, men vi har anpassat beloppen till samhällsekonomin, och vi har gjort förstärkningar så sent som förra året just för gymnasieeleverna. Vi gör också en förstärkning när det gäller inackorderingstillägget i år. Men i samma veva som Margö Ingvardsson säger att vi skall ha studielön, så föreslår hon att 18-19-åringarna skall låna mer pengar som ett första steg, för att man sedan så småningom skall införa lön. Men jag tycker att vi då kan vara överens om principen, att 18-19-åringarna inte skall skuldsätta sig för att kunna gå igenom gymnasieskolan. Det följer av föräldrabalkens bestämmelser om föräldrars underhållsskyldighet när det gäller barnen upp till 21 års ålder, eller lägst t.o.m. genomgången gymnasieskola. Jag tycker att den riktiga vägen är att ge både generella bidrag och inkomstprövade bidrag som en förstärkning av föräldraekonomin och försöka undvika att det blir fråga om skuldsättning. Men som jag sade kommer utredningen självfallet in på frågorna om vilken gränsdragning vi skall ha mellan studiehjälpssystemet och studiemedelssystemet. När det gäller centerpartiet och oron för studenternas situation vill jag säga att jag naturligtvis delar den oron — både för den nuvarande situationen och för den framtida. Jag uppskattar att centern har uppmärksammat just skuldbördan i sin reservation. Det har inte de andra partierna gjort —i alla fall inte moderaterna och folkpartiet. Men de omedelbara förslagen från centern är inte revolutionerande. Det är fråga om små justeringar — 72 kr. per månad. Hade jag möjlighet skulle jag gärna bevilja studenterna detta, men vi har ansett att man bör försöka hitta möjligheter till omprioriteringar, och vi har alltså inte några nya pengar att lägga på studiemedelssystemet. Beträffande frågan om tröghet och långsamhet i hanteringen tycker jag inte att någon från de borgerliga partierna skall komma med kritik. Det finns här inte någon speciellt ärofull historia att hänvisa till. Jag kan emellertid säga så mycket som att utredningen skall kunna börja arbeta före sommaren. Jag tycker att det är värdefullt att regeringen avvaktat behandlingen här i riksdagen och att man tar hänsyn till vad utskottet säger i sitt förslag till riksdagsbeslut. Gullan Lindblad talar om en vilsenhet hos socialdemokraterna. Jag undrar vem det är som är vilsen. Jag tycker att Gullan Lindblad skall vara litet försiktig med det uttrycket. Jag får i nästa replik återkomma till Gullan Lindblads uttalanden om bidragsdelens omvandling till lån.
Fru talman! Jag vill börja med att fråga Lena Öhrsvik vem det är som har hårda låsningar. Lena Öhrsvik, som här företräder utskottsmajoriteten, anklagar oppositionen för att vi kommer med vissa säryrkanden. Sedan står hon i talarstolen och gör tvärsäkra uttalanden för studielön. Är icke detta att gå händelserna i förväg? Hur långt har utredningsarbetet egentligen fortskridit, Lena Öhrsvik? Med tanke på det som sagts här fruktar jag det värsta. Man kanske kommer att fortsätta på samma väg som departementsutredningen. Nog behöver ni alla de råd oppositionen över huvud taget kan ge er. Jag skall komma med ytterligare ett. Lena Öhrsvik var inne på frågan om familjeekonomin, som är oerhört viktig i det här sammanhanget. Jag vill då erinra om det utomordentliga skatteförslag som moderaterna har presenterat — ett kommunalskatteavdrag om 15 000 kr. per barn upp till 20 år, i den mån studiemedel uppbärs. Detta skulle naturligtvis vara oerhört värdefullt för familjer med studerande barn, som vi här alla ömmar så mycket för. Jag vill sedan klämma Lena Öhrsvik på frågan om tiden för utredningen. Vi bör få någon form av besked — när nu inte utbildningsministern är här och kan ge oss det — om när vi kan förvänta oss att utredningen är klar. Jag vill erinra om att vi moderater hösten 1983 föreslog en utredning som skulle ha arbetat med stor skyndsamhet. Då skulle vi ha haft ett förslag som trätt i kraft den 1 januari 1985. Nu står vi och stampar på samma fläck, och nu brinner det faktiskt i trasorna, Lena Öhrsvik.
Fru talman! Lena Öhrsvik beklagar sig över att hon inte har några pengar till förbättringar. Däri framgår klart skillnaden mellan den uppfattning som centern företräder i den här debatten och socialdemokraternas. Vi är beredda att göra omprioriteringar inom det studiesociala området för att få fram pengar till förbättringar. De är inte revolutionerande, säger Lena Öhrsvik. Vi har inte sagt att de är revolutionerande, men de bidrar till att underlätta situationen för de högskolestuderande i dagsläget. När det gäller vårt förslag till omprioriteringar har vi sagt att vi är beredda att ta 90 milj.kr. från vuxenutbildningsavgiften och använda dem på detta område. Därmed visar vi från centerns sida vilken vikt vi lägger vid att höja studiemedlen under kommande budgetår. Däri ligger skiljelinjen, och det är viktigt att detta kommer fram under den här debatten.
Fru talman! Lena Öhrsvik har i dag gett klart besked om att vi är överens om det långsiktiga målet när det gäller studiefinansieringen. Hon sade klart ut att även hon är för studielön för 18-åringar. Detta är det långsiktiga målet. Jag tycker att det är mycket bra att vi är överens om det långsiktiga målet. Det var många år sedan jag hörde socialdemokrater tala för studielön, och det känns verkligen bra att i dag få höra att den tanken i alla fall finns kvar hos er. I dag talade vi om de kortsiktiga åtgärderna. I vår motion föreslår vi ett återinförande av rätten till studiemedel för 18-19-åringar. Till största delen skall det vara ett lån, 75 96 enligt vårt förslag. Kostnaden skulle bli ungefär en halv miljard, vilket vii vår ekonomiska motion har anvisat finansiering till. Jag kan på rak arm peka på en mängd områden varifrån man kan ta pengar till studiemedel. Vi vill inte göra omprioriteringar inom det studiesociala systemet, men vi kan tänka oss att ta pengar från andra områden, t.ex. en del av de miljarder som socialdemokrater har slängt bort på kärnkraftsindustrin, på JAS osv.

Fru talman! Gullan Lindblad lyssnade nog inte riktigt på mig, eftersom hon säger att jag har utlovat en studielön. Jag talade om gymnasieeleverna, och man kan naturligtvis leka med ord om man vill. I dag har vi för gymnasieeleverna ett studiebidrag som är ganska omfattande. Det är väl detsamma som en studielön. Om det tar emot att vi skall kalla det för studielön så säger jag gärna studiebidrag — som det egentligen heter — även i fortsättningen. Gullan Lindblad lyssnade väl inte heller på mig när jag talade om att utredningen skall börja arbeta före sommaren. Hon ställer dessutom krav på att jag skall tala om när den blir färdig. Det är väl att ha litet väl stora pretentioner att begära att man i dag skall kunna tala om när den är klar. Gullan Lindblad vet att jag är angelägen om att utredningen skall arbeta snabbt — vi har också angett det i utskottsskrivningen. Centerns omprioriteringar från vuxenutbildningen ställer vi oss inte bakom. Finansieringen av dessa sker genom en avgift från löntagarna, och vi tycker inte att man utan vidare kan lägga över pengarna till studiemedlen. Det kommer närmare att redovisas av Ralf Lindström senare. Gullan Lindblad, jag måste få återkomma till det här med vilsenheten. Gullan Lindblad påstod att man snabbt kan höja studiemedlen avsevärt om man avskaffar bidragsdelen. Jag vet inte riktigt vad hon har fått det ifrån. De beräkningar som är gjorda visar att man visst kan höja totalbeloppet om man avskaffar bidragsdelen, men det handlar om ungefär 50 kr. per månad i ett inledande skede. Det är först om ca 20 år, när det får full effekt på återbetalningssidan, som vi kan få in de stora beloppen. Vid det tillfället kanske vi kan komma upp till 160 96 av basbeloppet. Pengarna måste ju betalas ut även om det är fråga om lån. Gullan Lindblad får nog tänka om i det avseendet. Om hennes förslag skulle genomföras i dag — alltså en utbetalning av 160 96 av basbeloppet — skulle det kosta ungefär 420 milj.kr. Så mycket pengar hittar kanske inte Gullan Lindblad i det här systemet. Gullan Lindblad var också inne på att man inte skall ta hänsyn till vissa grupper, utan skall ta hänsyn till individen. De ekonomiska utredningar som har gjorts visar dock klart att det är vissa grupper som har svårt att klara finansieringen av sina studier. En del klarar sig bra på studiemedlen. Vissa personer däremot —t.ex. de som har dyra bostadskostnader och inte kan dela bostaden med någon och som måste flytta från hemorten och bosätta sig på studieorten — har större utgifter än andra, och de har därmed svårare att klara av sin situation. Därför är man ute i studentkårerna numera ganska överens om att vissa grupper är mer utsatta än andra. Jag tycker också att det är en bra princip att vi skall höja beloppen för alla. Men skulle vi höja till det belopp som behövs skulle vi omedelbart få plocka fram 700 milj.kr.